Herr talman! Fru Sundberg har ju av naturliga skäl inte haft anledning att gå in på detaljer eller ange något exempel som skulle kunna påvisa att det vid någon speciell järnvägsanstalt eller busstation varit bristfällig information.

Kutym är då att man på själva försäljningsställena annonserar detta i anslutning till biljettlucka eller liknande. Då det här talas i första hand om månadsbiljetter är det väl inte alldeles ur vägen att tänka sig, att här hade de som reser varje dag i många fall möjligheter mellan den 13 januari och 1 februari att iaktta sådana annonseringar av den beslutade höjningen. Jag tar inte detta som något bevismaterial i och för sig, därför att jag har inget exempel som jag kan anföra där. Jag redovisar det bara som en allmän tanke när det gäller månadsbiljetter, att det kan ha förelegat sådana här möjligheter.
Herr talman! Jag vill bara säga till kommunikationsministern att en stor del av dem som köper månadsbiljetter utgörs ju av studerande. De började sin termin den 9 januari och köpte sitt månadskort för januari. Jag tror jag vågar påstå att ytterst få av dessa skolbarn har, innan de stigit på tåget eller bussen på morgonen, gått in i en väntsal och läst eventuella plakat. Dessutom utnyttjas en stor del av månadskorten på SJ-bussarna, och det vore kanske orimligt att begära att det på varenda busstation utefter våra vägar på landsbygden skulle finnas en anteckning om att priset kommer att höjas från den 1 februari. — Jag vill verkligen frita de resande, därför att de kommer direkt till sitt fortskaffningsmedel och de har inte anledning att gå in på försäljningsstället förrän det är tid att köpa 21 nytt månadskort. Herr statsrådet påpekade att jag inte gav några konkreta exempel. Låt mig då tillägga att i det fall när priset översteg 100 kronor gällde det mina två egna barn.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig om mitt uttalande den 14 oktober 1971 om att regeringen kommer att iaktta viss återhållsamhet i fråga om beslut rörande nedläggning av ytterligare järnvägslinjer innebär att lokaltrafiken på sträckan Nyköping—Södertälje kommer att upprätthållas tills den regionala trafikplaneringen har genomförts. I anslutning till mitt uttalande den 14 oktober 1971 om viss återhållsamhet i fråga om beslut rörande nedläggning av ytterligare järnvägslinjer framhöll jag bl.a. att redan fattade beslut inte berörs. Beträffande lokaltrafiken på bansträckan Nyköping—Södertälje meddelade Kungl. Maj:t beslut den 23 juli 1971. I beslutet anges att Kungl. Maj:t inte har något att erinra mot att den lokala persontågstrafiken flyttas över till landsväg. Trafikomläggningen får dock ske först sedan en detaljerad plan för ersättningstrafiken uppgjorts, varvid behovet av samordning av trafikanordningarna mellan de skilda företag, som avses svara för ersättningstrafiken, särskilt skall beaktas. SJ och de ifrågakommande trafikföretagen SL och Nyköpings Omnibus AB har härefter överlagt om utformningen av ersättningstrafiken. Detta arbete har enligt uppgift nu resulterat i att man avser att denna eller nästa vecka förelägga kommunerna förslag till lösningar av trafiken.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag framställde frågan är att det ute i den berörda bygden har rått stor oklarhet om vad som skulle komma att gälla efter tidtabellsskiftet i maj. Det har faktiskt sagts mig att man t.o.m. på SJ-kontoret i Norrköping, som närmast har hand om denna bandel, har varit av den uppfattningen att man med hänsyn till uttalandet i höstas som jag åberopat inte skulle dra in här ifrågavarande tågtrafik. Det är uppenbarligen en felaktig uppfattning. Ärendet har tydligen avancerat ganska långt. Sakligt sett tycker jag att man nu — utöver alla de skäl som tidigare åberopats av kommunerna själva och av mig i en interpellationsdebatt med kommunikationsministern här i riksdagen för litet över ett år sedan — har fått ytterligare ett tungt vägande skäl, nämligen den regionala trafikplanering som skall ske i länet.

Jag tycker som sagt att det är ytterligare ett starkt skäl utöver trafiksäkerhetsfrågan och andra skäl som tidigare anförts.

Herr talman! Eftersom herr Hedin nu återkommer till frågan vill jag under några minuter lämna en del ytterligare uppgifter om behandlingen av detta specifika ärende. Det började redan den 29 september 1970, alltså mer än ett år innan den regionala trafikplaneringen initierades. Den dagen aviserade SJ:s distriktsorganisation berörda kommuner i trafikområdet om att man avsåg att den 23 maj 1971 flytta över lokaltågstrafiken till landsväg. Södertälje och dåvarande Hölö samt Vagnhärads kommuner begärde hos Kungl. Maj:t omprövning av SJ:s beslut, och Kungl. Maj:ts ställningstagande då, som var förknippat med vissa villkor, för vilka jag nyss har redogjort, meddelades först den 23 juli 1971, alltså ett par månader efter den tidpunkt då SJ självt önskat ha omläggningen genomförd.

Jag tycker detta visar att det här är fråga om ett ärende som prövats mycket ingående och som dessutom, som jag sade i mitt svar, avgjorts före den 14 oktober 1971. Jag tror, herr Hedin, att det inte skulle vara lyckligt om vi i just detta ärende skulle göra ett avsteg från den princip som ändå lades fast i det meddelande som gavs ut av regeringen i oktober 1971 rörande den regionala trafikplaneringen. Ett sådant ställningstagande som det herr Hedin här åsyftar skulle bara leda till dels att planeringen i detta enskilda fall på nytt skulle rivas upp, med de konsekvenser det kunde föra med sig för befolkningen och regionen, dels att vi naturligtvis inte skulle ha några normer att handla efter i andra liknande ärenden.
Herr talman! Jag är medveten om att det formellt sett kan vara bekymmersamt att i ett så sent skede av behandlingen av ett ärende, som har avancerat på det sätt som beskrevs här, ändra om helt och hållet. Att jag ändå ifrågasätter det beror på att det råder mycket stark oro i bygden för att t.ex. släppa ut skolbarnen, som nu åker tåg till Södertälje, på den mycket hårt trafikerade E 4. Det är ju framför allt mycket stark 23 gandens innebörd jämfört med

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat inrikesministern om han anser att exempelvis 3 § statstjänstemannalagen har en helt annan innebörd och annat syfte än § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt § 32 i SAF:s stadgar skall i kollektivavtal tas in en bestämmelse att arbetsgivaren har rätt bl.a. att fritt anta och avskeda arbetare och att leda och fördela arbetet. Härigenom styrs kollektivavtalens innehåll. Enligt 3 § statstjänstemannalagen bestäms anställningsvillkoren för de statliga tjänstemännen genom avtal. Avtal får inte träffas om en del frågor av huvudsakligen organisatorisk art, bl.a. myndighets arbetsuppgifter, ledningen och fördelningen av arbetet inom myndigheten eller antagande och avskedande av personal. Det är stora skillnader mellan innebörden av dessa två paragrafer. Arbetsgivaren skall enligt § 32 på SAF:s område förbehållas rätt att fritt anta personal. På den statliga sidan gäller grundlagens bestämmelser om förtjänst och skicklighet som grund för all tjänstetillsättning. Rätten att fritt avskeda personal har inte heller någon motsvarighet på den statliga sidan. Här gäller tvärtom bestämda regler i statstjänstemannalagen om förutsättningarna för entledigande. När det gäller ledningen och fördelningen av arbetet ligger skillnaden främst däri, att den privata arbetsgivaren enligt § 32 är skyldig att uttryckligen förbehålla sig rätten att leda och fördela arbetet. 3 § statstjänstemannalagen lägger däremot inte hinder i vägen för den offentliga arbetsgivaren att delegera arbetsledningen till arbetstagarna eller på andra sätt låta dem inverka på besluten. Det enda som sägs i 3 § i lagen är att man inte får träffa avtal i sådan fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Löfberg för det mycket intressanta svaret, som jag senare skall studera litet närmare när jag får mera tid på mig. I svaret säger statsrådet Löfberg att det är stora skillnader mellan Jag kan inte uppleva de stora skillnaderna. Här hänvisar statsrådet Löfberg till rätten att fritt anta personal. På den statliga sidan gäller grundlagens bestämmelser om förtjänst och skicklighet som grund för all tjänstetillsättning. Statsrådet kan naturligtvis från denna talarstol uttala flera gånger att denna skillnad är stor. Jag kan ändå inte uppleva den som stor. Den andra skillnad som han hänvisar till gäller rätten att fritt avskeda personal, som inte skulle ha någon motsvarighet på den statliga sidan. Den har väl inte någon direkt motsvarighet, men innebörden är densamma, framför allt efter det tillägg som införts i SAF:s stadgar från 1964. Där kan jag inte heller uppleva att det skulle föreligga någon större skillnad. Statsrådet talar sedan om att delegera, men den möjligheten finns även i enlighet med § 32, även om det inte står särskilt uttryckt. Min uppfattning är att skillnaderna inte är stora. Och jag vill då komma till frågan: Hur kan det komma sig att man i direktiven till den nyligen tillsatta utredningen om arbetsfredslagstiftningen inte säger någonting om de motsvarande lagparagraferna på statstjänstemannaoch kommunaltjänstemannasidan? Här talas på flera sidor i dessa direktiv om § 32, men man nämner inte ett ord om 3 § i statstjänstemannalagen och 28 i kommunaltjänstemannalagen. Man säger på slutet i direktiven att utredningen skall syssla med frågor som gäller alla arbetsplatser. Det hänvisas till två utredningar som redan arbetar. Det hör emellertid till saken att det i direktiven till dessa utredningar som nämnts och som nu arbetar heller inte står någonting om 3 § statstjänstemannalagen och 2 § kommunaltjänstemannalagen. Jag tycker att detta är märkligt. Man frågar sig om detta syftar till att återigen sparka på arbetsgivarna i det enskilda näringslivet. Därför undrar jag om inte herr Löfberg skulle kunna medverka till att direktiven i fortsättningen blir mera allsidiga.

Herr talman! Jag vidhåller att jag tycker att skillnaderna inte är särskilt stora. Det var det ena jag ville säga. Det andra är att i direktiven är § 32 mycket grundligt berörd. Direktiven genomsyras enbart av vad § 32 innebär i alla olika avseenden. Av de tolv stencilerade sidorna ägnas på slutet ett litet, litet stycke åt detta som statsrådet Löfberg nämnde. Där står det att de sakkunnigas uppdrag i princip bör avse alla arbetstagare. Varför i princip? Skriv rakt på sak vad ni verkligen menar! Dessutom skall utredningen samråda med de andra utredningarna, står det i detta stycke. Men i dessa utredningars direktiv nämns icke heller dessa paragrafer, som jag anser går lika långt som § 32. Jag upprepar: Dessa direktiv är inte allsidigt utformade. Det är återigen ett försök att sparka på arbetsgivarna i det enskilda näringslivet, vilket är fullständigt onödigt. Det görs möjligen i ”buskarna” och från talarstolarna ute i landet, men bör inte ske i direktiv till statliga offentliga utredningar.
Herr talman! Jag tycker det är en framgång att herr Wennerfors nu fått erkänna att 3 §-problematiken finns med i direktiven. Att han upprepar sitt påstående att det inte är någon större skillnad mellan § 32 och 3 § är inget sakskäl. De skillnader jag framhöll i mitt svar finns där och är oomtvistliga. Sedan är det alldeles uppenbart att när man i direktiven ägnar stor uppmärksamhet åt 8 32, bottnar detta i att det främst är där som missförhållandena finns och har funnits sedan lång tid tillbaka. Att man har tvingats till vissa begränsningar i förhandlingsrätten på det statliga och kommunala området sammanhänger med de politiska organens beslutsfunktioner. Det är ju därför vi har 3 8 och 2 8. Vi kan ju inte träffa avtal om sådant som riksdagen skall bestämma, herr Wennerfors. Förhandlingsutredningen skall dock se om eventuellt ytterligare saker kan föras över till det avtalsbara området, precis som vi har gjort när det gäller arbetstidens förläggning. Det är detta som finns klart angivet i Nr 20 direktiven. Torsdagen den Efter det här torde det inte finnas något sakligt underlag för 10 februari 1972 påståenden från herr Wennerfors och andra att vi har förbisett denna fråga. Den finns där, och det är nu inskrivet i kammarens protokoll. Ang. gyckel med re
Herr talman! Herr Komstedt har frågat statsrådet Myrdal om hon anser det lämpligt, med tanke på den kristna opinionen i vårt land, att gyckla med religionen såsom skett t.ex. i senaste julkalendern i TV. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt avtalet mellan staten och Sveriges Radio angående rundradions programverksamhet skall programverksamheten i sin helhet präglas av skälig balans mellan olika åsikter och intressen. Radionämnden övervakar att Sveriges Radio följer de riktlinjer för programverksamheten som fastställts genom avtalet. Jag är, vilket frågeställaren torde känna till, förhindrad att uttala mig om enskilda radiooch TV-program.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Carlsson för svaret på min fråga. Jag hade väntat mig ett långt, uttömmande svar eftersom statsrådet har tagit fem veckor på sig, men det var sannerligen inte mycket som gavs i det svar jag fått. Jag ställde frågan till statsrådet fru Myrdal såsom ansvarig för de kyrkliga frågorna i vårt land för att vi här i kammaren skulle få besked om hennes syn på den senaste julkalendern i TV, som av många människor uppfattas som ett gyckel med religionen. Den reaktionen har inte bara kommit från människor med mycket stark religiös anknytning utan även från personer med vanlig kristen syn, vilket visar att ifrågavarande program är speciellt känsligt. Det riktar sig till de allra minsta samhällsmedborgarna, barnen, som inte kan bedöma programmen objektivt såsom vi äldre. Vi kan ju stänga av det som vi inte vill se. Man har naturligtvis reagerat därför att programmet utgjorde en blandning av porr och religionsgyckel, och sådant hör inte hemma i ett barnprogram. Det ligger inte heller i linje med den grundläggande värdering som vårt samhälle är byggt på. Nu svarar statsrådet Carlsson med den gamla vanliga klyschan att programverksamheten i sin helhet präglas av skälig balans mellan åsikter och intressen. Då frågar jag: Är ifrågavarande julkalender uttryck för skälig balans mellan olika åsikter och intressen? Statsrådet säger att frågeställaren torde känna till — vilket jag gör 27 mycket väl — att det är radionämnden som skall övervaka att fastställda riktlinjer för programverksamheten följs. Därmed skulle statsrådet vara förhindrad att uttala sig om enskilda radiooch TV-program. Det är märkligt, ty när TV gjorde väldiga övertramp i fråga om historieskrivningen angående socialdemokratiska partiet kände sig regeringens ledamöter verkligen inte förhindrade att uttala sig. Det skulle vara bra om vi även i denna fråga kunde få ett uttalande. Helt förhindrad att ha en mening är väl inte statsrådet.

Herr talman! Det kanske hade gått något snabbare att få svar på frågan om herr Komstedt till att börja med hade gjort klart för sig till vilket statsråd frågan skulle ställas. För det andra hade herr Komstedt genom en lång rad tidigare exempel kunnat få klart för sig att det är omöjligt för mig att svara på frågor av detta slag. Jag har icke någon gång som utbildningsminister och därmed ansvarig för Sveriges Radios verksamhet gått in och kommenterat något enskilt program. Vi har tagit ett beslut om att vi skall ha en radionämnd som skall fungera för det ändamålet. Menar herr Komstedt med sitt inlägg verkligen att jag i Sveriges riksdag skall bryta mot denna princip? Vi har att svara exakt på det sätt som jag har svarat i detta fall. Att herr Komstedt beskrivit detta som en klyscha finner jag, herr talman, utomordentligt anmärkningsvärt.

Herr talman! Det besked som vi nu fått kan jag inte tolka på annat sätt än att både statsrådet Carlsson såsom ansvarig i denna fråga och regeringen är ointresserade av att massmedia gör påhopp på kultur och religion på det sätt som skedde i julkalendern. Men för att återkomma till vad jag sade i mitt förra inlägg går det alltså att reagera som man t.ex. gjorde mot TV:s övertramp mot socialdemokratiska partiet. Det bör alltså inte vara omöjligt för statsrådet att ha en mening. Jag är väl medveten om att radionämnden är ett självständigt organ, men riksdag och regering bör ändå kunna ha en åsikt. Om stora delar av svenska folket har den meningen att det görs program för de minsta i samhället, dvs. barnen, som inte är speciellt bra för dessa, bör man ha en möjlighet att diskutera detta i kammaren. Statsrådet bör väl också kunna erkänna att även regeringen har en möjlighet att påverka utvecklingen.
Herr talman! Om herr Komstedt vill ha den möjligheten i Sveriges riksdag, får herr Komstedt vara snäll och motionera om att vi skall ha andra regler för radiooch TV-verksamheten i vårt land. För detta krävs att vi säger upp avtalet med Sveriges Radio. Men om jag skulle göra uttalanden av det slag som herr Komstedt kräver, skulle detta strida mot avtalet, och jag är säker på att ledamöter av denna riksdag då med fog skulle rikta utomordentligt allvarlig kritik mot mitt sätt att fungera som utbildningsminister. Jag kan inte och kommer inte att ingripa genom att kommentera enskilda program.

Herr talman! Fru Berglund har frågat mig om jag är beredd att medverka till en lösning av de akuta problem som uppkommit i samband med sjuksköterskornas vidareutbildning. I en skrivelse den 6 oktober 1971 föreslog skolöverstyrelsen bl.a. anordnande av fortbildning för vissa vårdyrkeslärare med syftet att bredda dessa lärares undervisningsområden. I årets statsverksproposition har under anslaget Lärares fortbildning m.m. medel beräknats för fortbildning inom områdena anatomi, fysiologi och medicinsk mikrobiologi i enlighet med överstyrelsens förslag. Jag räknar med att ett genomförande av detta förslag skall kunna bidra till att lösa det problem som fru Berglund pekat på. För att bemästra problemet på kort sikt bör man kunna överväga jämkningar i utbildningsorganisationen. Enligt vad jag erfarit undersöker överstyrelsen olika möjligheter härtill.

Herr talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret på min enkla fråga, som jag ställde den 13 januari. Jag har med tillfredsställelse konstaterat att det i statsverkspropositionen tagits upp 900 000 kronor för fortbildning av vissa lärare, och jag tror att denna åtgärd på sikt kommer att lösa de problem jag tagit upp. Anledningen till min fråga var två artiklar i tidningen Folket i Eskilstuna den 8 och den 10 januari. Av dessa artiklar framgick att man i Eskilstuna hade varit tvungen att inställa vidareutbildningen av sjuksköterskor i medicin och kirurgi beroende på att läkarna inte hade åtagit sig undervisning. Av en skrivelse från fyra chefläkare vid lasarettet, vilken också publicerades, framgick att de skäl som läkarna angav som orsak till sitt bristande intresse för medverkan i undervisningen hade förelegat även tidigare. Det var alltså ingenting nytt som hade tillkommit. Läkarna framhöll emellertid att man hade löst frågorna tidigare ”genom läkarnas tillmötesgående och landstingens förstående attityd”. Tonen verkade enligt de nämnda artiklarna så kärv, att jag fick den uppfattningen att det nu skulle vara slut med samförståndslösningarna i detta sammanhang. Inom vårdutbildningen är man, som jag ser det, alltför mycket beroende av läkarnas möjligheter och vilja att undervisa. Vid en undersökning i januari hade 15 av 23 tillfrågade skolor problem med anskaffning av läkare som föreläsare. Vid en direkt förfrågan om vilka svårigheter skolorna hade att få läkare som föreläsare svarade en del att de inte har några problem alls. Jag tror också att det är viktigt att man noterar det. Andra åter sade sig ha ”alla problem i världen”. De sistnämnda dominerade, och värst var det inom medicin och kirurgi. Enligt uppgifter från Svensk sjuksköterskeförening har sex vidareutbildningskurser inställts vårterminen 1972. Sjuksköterskeföreningen har också framfört sina synpunkter på problematiken till utbildningsdepartementet.

Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att poängtera vikten av att vi får en stabil och kunnig lärarkår, så att utbildningen inom vårdyrkena inte är helt beroende av tillfälligheter och personligt godtycke.

Herr talman! Herr Wictorsson har frågat mig, om jag är beredd att medverka till att tidigare använda, ändamålsenliga kommunala yrkesskolelokaler även fortsättningsvis, dvs. efter utbyggnaden av den nya gymnasieorganisationen, får tas i anspråk för kommunal yrkesutbildning. Herr Wictorssons fråga gäller planeringen för gymnasieskolan. Jag vill erinra om att min företrädare i propositionen 140 år 1968 angående riktlinjer för det frivilliga skolväsendet bl.a. framhöll att utbildning utanför dagens gymnasieorter bör kunna bibehållas så länge det finns en tillfredsställande elevtillströmning och ett klart avnämarintresse för utbildningen. Planeringen för gymnasieskolan måste — mer långsiktigt — i dessa fall syfta till en avvägning mellan å ena sidan mer lokalt förankrade önskemål om bibehållande av existerande utbildningar och å andra sidan strävan att för en hel region förbättra eller, trots ett vikande elevunderlag, bibehålla ett utbud av utbildningsvägar. Jag har i andra sammanhang understrukit att med införandet av den nya gymnasieskolan den 1 juli 1971 inte avsetts några drastiska förändringar i fråga om lokalisering och dimensionering. Inom glesbygdsområdena kan det finnas flera skäl som talar för att vi även på längre sikt skall utnyttja befintliga utbildningsresurser på orter där dessa nu finns.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågeställningen är den oro som uppkommit i Hallstavik för yrkesskolans framtid där. På orten finns en yrkesskola, som kostat 2,5 miljoner kronor i uppförande och som togs i bruk 1965. Lokalerna är rationella och lämpliga för sitt ändamål och ligger i anslutning till högstadiet i Hallstavik. Gymnasiet i kommunen ligger i Norrtälje, över 4 mil från Hallstavik. I Norrtälje finns i dag inte lokaler för en inte grering av undervisningen med gymnasiet i övrigt. Kommunens ekonomi Nr 20 är hårt pressad, och det är därför angeläget att de tillgängliga lokalresur Torsdagen den serna kan utnyttjas för yrkesutbildning även i framtiden.

— fer Jag tror att den starka uppslutningen kring yrkesutbildningen i Hallstavik från allmänheten, fackliga organisationer och kommunen kan vara en garanti för att det finns ett erforderligt underlag. Än en gång: Tack för svaret!

Herr talman! Fru Anér har frågat mig om jag är beredd att redogöra för de närmare omständigheterna kring vissa pressuppgifter om att justitiedepartementet varit berett att inköpa ett kreditupplysningsregister på offentlig auktion. Justitiedepartementet har inte varit berett att inköpa något kreditupplysningsregister på offentlig auktion. Däremot har departementet förklarat sig berett att från kommittéanslaget ställa 5 000 kronor till kreditupplysningsutredningens förfogande för inköp av ett kreditupplysningsregister innan detta försåldes på offentlig auktion. Syftet därmed har varit att bereda utredningen tillfälle att studera registret som ett led i utredningens arbete med frågan om kontroll av kreditupplysningsverksamheten. i Av vad jag nu har sagt framgår att svaret på frågan är nej.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för den här upplysningen. Det är kanske en aning svårt att se var den moraliska skillnaden ligger mellan att köpa ett sådant här kreditupplysningsregister på auktion och att köpa det över huvud taget; jag kan inte riktigt se skillnaden, men det kan hända att den finns. Den här händelsen aktualiserar över huvud taget kravet på mycket mer ingående inte bara lagstiftning utan även etiska regler när det gäller hur datorer och de uppgifter man får från dem skall skötas. Jag är medveten om att det i det här speciella fallet inte var fråga om banduppgifter som ännu kommit in i någon dator, utan om mer manuellt handlagda kreditupplysningar; men principen är densamma, och den blir ännu 31 viktigare när man dessutom får ADB-tekniken till hjälp. Vad jag faktiskt gärna skulle vilja veta trots allt är om planerna på inköp från kreditupplysningsutredningens sida var en enstaka företeelse — dvs. ett olycksfall i arbetet; jag tycker nämligen inte att det är riktigt etiskt av en statlig utredning att sätta sig ned och se efter på vilka mer eller mindre oetiska sätt man kan få tag i upplysningar om folk. Det påminner mig, om liknelsen ursäktas mig, litet väl mycket om professionella sedlighetsivrare som gör studieresor till Place Pigalle och Reeperbahn, och jag tycker inte att det är riktigt vad vi väntar oss av det statliga utredningsväsendet.
Herr talman! Jag har inga närmare detaljer om vad som föranledde utredningen att be att få det här anslaget, men jag måste bestämt säga till fru Anér att jag verkligen inte förstår den moraliska synpunkt som hon anlägger på problemet. Det är självklart att denna utredning måste bilda sig en uppfattnning om de register som finns i det här landet — om vad de innehåller och om hur de fungerar. Det kan utredningen göra genom att besöka de firmor som sysslar med sådan här kreditupplysningsverksamhet — och det utgår jag från att den gör. Skulle det också vara omoraliskt och likställt med besök på Place Pigalle vet jag sannerligen inte hur utredningen skall kunna bedriva sin verksamhet. Utredningen hade här ett tillfälle att få se hur ett dylikt register fungerade, ta del av hur det är uppställt och vilka uppgifter som man samlar in. Jag tycker att det var en ganska vettig tanke från utredningsledamöternas sida att be att få använda något av kommittéanslaget för det ändamålet, givetvis under förutsättning att kostnaden inte blev särskilt hög. Vi tyckte att 5 000 kronor kunde vara ett tak; om det kostade mer var vi inte beredda att medge det.

Herr talman! Fru Anér har frågar mig vilka regler för utradering inom viss tid som kommer att åtfölja införandet i rikspolisstyrelsens databank av beslut i militära disciplinmål. Beslut i militära disciplinmål registreras för närvarande i vissa fall i körkortsregister och i riksskatteverkets straffregister. Det senare registret omfattar bl.a. fylleriförseelser. Skyldighet att lämna uppgifter till dessa register åvilar bl.a. befattningshavare vid krigsmakten med bestraffningsrätt i disciplinmål. Under 1972 genomförs den ändringen att uppgifterna i stället lämnas till rikspolisstyrelsen för att ingå i rättsväsendets informationssystem . Anledningen till den nya ordningen är främst att länsstyrelsernas Nr 20 körkortsregister enligt riksdagens beslut skall läggas om till ett centralt Torsdagen den register, som baseras på ADB-teknik. Anteckningar om brott som har 10 februari 1972 betydelse i körkortshänseende skall inte antecknas i det centrala körkortsregistret utan endast i ett ADB-register inom RI. Härigenom vinns betydande administrativa fördelar. En annan viktig fördel är att uppgifterna blir sekretesskyddade inom RI. Frågan om sekretesskydd för RI behandlades i propositionen 1971:89 som godkändes av riksdagen våren 1971. Med stöd av sekretessregeln för RI har i RI-kungörelsen införts en föreskrift om att uppgift om brott som har betydelse i körkortshänseende får lämnas bara till länsstyrelse och bara via bilregisternämnden. Frågan vilka uppgifter som skall uteslutas i registerutdragen har visst samband med trafikmålskommitténs arbete, och ett slutligt ställningstagande bör anstå i avvaktan på resultatet av kommitténs arbete. Denna kommitté väntas lägga fram ett förslag i år. Tills vidare görs ingen ändring i förhållande till vad som nu gäller. Uppgifterna till riksskatteverkets straffregister rör i mycket stor utsträckning samma beslut som skall antecknas i körkortsregister. Omläggningen av de båda registren till ADB-register görs därför samtidigt. Utdrag ur ADB-registret kommer inte att göras förrän efter en uppbyggnadsperiod om något år. Regler om vilka uppgifter som skall uteslutas i registerutdragen och gallringsregler övervägs av samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet under det fortsatta arbetet i RI-projektet. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att registreringen inte i något hänseende har utökats, att sekretesskyddet har stärkts och att möjligheterna att gallra inom här avsedda ADB-register kommer att bli väsentligt större än vad de nuvarande manuella registren medger.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet även för detta svar. Det är väldigt bra att få reda på att det tack vare det nya registreringssystemet finns bättre möjligheter att gallra. Men vad som inte nämnts någonting om är hur de möjligheterna kommer att tillvaratas. Och det framgår framför allt inte av svaret huruvida lagar eller förordningar om hur gallringen skall företas kommer att existera innan systemet körs i gång. Det skulle jag gärna vilja veta. Det kanske kan tillåtas mig att med ett exempel illustrera vad som egentligen menas med militära disiplinmål. Samtidigt som denna nyhet stod i tidningarna förra veckan kunde man nämligen också läsa om hur en värnpliktig hade blivit åtalad för att han varit uppe för sent en kväll — enligt uppgifter satt han och spelade schack fem minuter efter det att han borde ha varit på logementet. Saken fick en ytterligare belysning av att ingen enda klocka på regementet gick rätt, eftersom de elektriska ledningarna inte fungerade. Om något sådant skall följa en yngling i hans dossié är det desto nödvändigare att det verkligen finns regler för hur länge uppgifterna skall få stå kvar. Sekretessen inom rättsväsendets informationssystem existerar naturligtvis enligt lagen, o ja, men det finns i praktiken vissa luckor. Det finns t.ex. inga som helst arbetsregler som skapar verkliga hinder för att 33 dataoperatörerna kan missbruka data genom otillåten bandkopiering. Statistiska centralbyrån har också möjlighet att sammanställa de uppgifter som den har fått för statistiska ändamål från rättsväsendets informationssystem med andra uppgifter om samma person, eftersom de uppgifterna åtföljs av personnummer. Det finns alltså ett visst glapprum. Jag skulle som sagt var vara väldigt glad att få veta om det är meningen att det nya systemet skall köras i gång innan man har bestämmelserna om gallring klara eller inte.

Herr talman! Som framgår av mitt svar pågår det överväganden om vad som skall kunna gallras ut. Det väsentliga ligger ju i det som jag har sagt här; den omständigheten att man för över registreringen till ett nytt system innebär inte någon som helst ändring i sak i förhållande till vad som gäller i dag på den här punkten annat än att det blir visst bättre sekretesskydd osv. Detta pågår det alltså utredning om, och jag kan inte svara i dag på frågan om när man är klar med de regler som man här vill komma fram till.

Herr talman! Fru Frenkel har frågat mig om jag kommer att låta trycka remissyttrandena över abortkommitténs betänkande så snart remisstiden utgått. Svaret är ja.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag är väldigt glad över det, och jag hoppas att remissyttrandena kommer att tryckas så fort som möjligt när de är inne. Jag vet nämligen att människor är så intresserade av denna fråga och så gärna vill ta del av hur svaren har utformats och vad som står i dem. Att jag liksom har velat skjuta på i den här frågan beror på att vi nu i pressen har fått små korta referat av de olika remissyttrandena. Men de är alldeles för kortfattade, och så sätter journalisterna sina rubriker efter — det måste jag säga — sitt eget godtycke. Jag har t.ex. läst om exakt samma svar två så olika rubriker som att ”förbundet är för fri abort” och — i en annan tidning — att ”förbundet är mot fri abort”. Då tycker jag att det är väldigt viktigt att människor verkligen kan få ta del av remissyttrandena för att se hur man har skrivit sitt yttrande. På det sättet kan ju allmänheten få en riktig inställning till underlaget för riksdagens beslut. Jag är därför mycket tacksam för detta svar.

Herr talman! Herr Schött har frågat mig om jag är villig att ge en redogörelse för den information som lämnats om de av vårriksdagen 1971 antagna ändringarna i lagstiftningen om olaga vapeninnehav samt för erfarenheterna av den nya lagstiftningen. Information om 1971 års skärpning av straffet för olaga vapeninnehav gavs i form av meddelanden till massmedia dels från regeringen när innehållet i propositionen om skärpningen offentliggjordes, dels från riksåklagaren i samråd med rikspolisstyrelsen under tiden från det propositionen avgavs till dess straffskärpningen trädde i kraft. Vidare medverkade justitiedepartementet till information som särskilt riktade sig till invandrare. Sålunda gav statens invandrarverk ut ett informationsblad på olika språk med uppgifter om straffskärpningarna. De nya straffbestämmelserna har bara varit i kraft drygt ett halvt år, och tillgängligt statistiskt material ger inte underlag för några slutsatser angående lagändringens verkningar.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga, ehuru jag inte kan förklara mig nöjd med detsamma. Riksdagen beslöt i maj 1971 en skärpning av straffet för olaga innehav av vapen. Bakgrunden var den oroväckande stegring av antalet våldsbrott i allmänhet och speciellt terrordåd med internationell anknytning i samband med politisk aktivitet som vi upplevt de senaste åren. Riksdagen beslöt med viss ändring av Kungl. Maj:ts förslag att de nya bestämmelserna skulle träda i kraft först den 1 juli 1971. Enligt justitieutskottets av riksdagen godkända betänkande rekommenderades ett generöst utnyttjande av möjligheten till åtalsunderlåtelse för den som före den 1 juli frivilligt ansökte om licens för skjutvapen som han redan innehade eller på annat sätt anmälde vapeninnehav. Det framhölls därvid att det var av stor betydelse att verkningsfulla åtgärder vidtogs för att informera allmänheten om den nya lagstiftningen, och att man inskärpte vikten av att de som innehade vapen utan tillstånd omedelbart anmälde detta. I informationen borde också klargöras lagändringens innebörd och de möjligheter till åtalsunderlåtelse som förelåg. Av särskilt intresse var självfallet att informationen nådde invandrade utlänningar eftersom den nya lagstiftningen innebar förändringar som var särskilt betydelsefulla för just dem. Enligt statsrådets svar har regeringen sett till att det vidtagits verkningsfulla åtgärder. Jag har inte den bedömningen, och min fråga har verkligen varit motiverad. Tar man del av den statistik som föreligger, så erfar man nämligen att i Stockholm antalet inlämnade vapen var så lågt som 65 och att antalet utlänningar som utnyttjade möjligheten att under amnestimånaden — om jag får kalla den så — redovisa vapeninnehav uppgick för hela riket till 12. Dessa siffror tyder knappast på några verkningsfulla informationsåtgärder. Jag tycker nog att svaret är ganska missvisande. Att här har förekommit vissa åtgärder är klart, men informationen har tydligen gått de flesta förbi. Flera som jag frågat har inget minne av någon information i exempelvis radio och TV. Jag beklagar att regeringen inte på ett mer tillfredsställande sätt effektuerat riksdagens beslut i denna allvarliga fråga. Följden är, såvitt jag förstår, att onödigt många olaga vapeninnehav alltjämt är oredovisade.
Herr talman! Det hade varit intressantare om herr Schött hade kommit med något förslag och i sin kritik sagt vad man ytterligare borde göra utöver de åtgärder som jag här har redovisat.

Det kan lika gärna vara så att människor som har fått informationen inte vill, av olika skäl, begagna sig av möjligheten att lämna fram de vapen de kan ha haft. De kan ju av mindre honnetta skäl tycka att de ändå vill försöka att i fortsättningen inneha illegala vapen. Jag får säga till herr Schött att jag tycker mig ha hört ute bland människor att man mycket väl har känt till den här bestämmelsen och att det har varit många diskussioner om huruvida man skall behöva gå och visa upp gamla vapen som man har ärvt efter föräldrar eller farföräldrar. Det tyder på — i varje fall så långt jag har kunnat märka — att man har fått mycket god kännedom om den information som spritts. Särskilt vill jag påpeka den information som har givits till invandrare. Den har ju varit speciellt utförlig och bör ha kommit de allra flesta till del.
Herr talman! Jag måste uttala min förvåning över att statsrådet tycks vara belåten med att tolv, säger tolv, utlänningar i hela landet utnyttjat möjligheten att före den 1 juli anmäla innehav av vapen. Jag tillåter mig också göra den bedömningen, att om man hade utnyttjat radio och TV på ett annat sätt, så skulle resultatet ha blivit ett annat. Det är av intresse att ta del av resultaten på olika ställen. Jag nämnde att det här i Stockholm anmälts 65 vapen. På en annan plats, i Sala, anmäldes 72 vapen. Jag tycker att dessa siffror vittnar om att en annan propaganda här i huvudstaden, där det förekommer så mycket brottslighet, borde ha givit ett helt annat resultat.
Herr talman! Jag vidhåller att detta inte är något bevis, herr Schött, på hur många vapen som finns. Herr Schött vet väl lika litet som jag hur många vapen som kan innehas illegalt. De siffror som herr Schött här angivit är nog riktiga, men det bör då ändå sägas att enligt vad som uppgivits från polishåll var det under juni sammanlagt omkring 1 600 vapen och en mindre mängd explosiva varor som kom in till polisen. Huruvida det är mycket eller litet i förhållande till det verkliga antalet vågar jag inte ha någon mening om.

Herr talman! Herr Ångström har frågat mig om jag är villig att klargöra de grundläggande principerna för postverkets postala service i glesbygderna och om jag delar hans uppfattning att daglig postgång generellt är att betrakta som en rimlig service till människorna i landets glesbygder. I riksdagen har i olika sammanhang redogjorts för hur den postala servicen i glesbygd successivt förbättrats bl.a. genom utbyte av mindre poststationer mot lantbrevbäring. Lantbrevbäraren har med sig — förutom vanlig post — också paket, värdeförsändelser, pengar till utbetalningshandlingar m.m. Han söker därvid upp kunder som bor inom 200 meter från färdvägen. Kunderna kan också med signalbrickor kalla till sig lantbrevbäraren, när de vill skicka eller kvittera ut värdepost av något slag — två gånger i veckan om de bor inom 200 meter och en gång i veckan om de bor mellan 200 och 1000 meter från lantbrevbärarens färdväg. Lantbrevbäraren ombesörjer också insättningar och uttag på postsparbanksböcker och fungerar alltså som en rörlig postanstalt. I samarbete med glesbygdsutredningen, socialstyrelsen och Kommunförbundet undersöker postverket för närvarande möjligheterna att införa varudistribution som en kompletterande arbetsuppgift för lantbrevbärare. Även annan samhällsservice är aktuell. Bl. a. planeras försök under våren med hembesök hos pensionärer och sjuka. Utbyggnaden av lantbrevbäringsnätet har möjliggjorts genom att lantbrevbäringen successivt har motoriserats. Numera används bil på nära 98 procent av den totala linjelängden. Lantbrevbäringen fullgörs — utom i undantagsfall — med en tur varje vardag. Av de hushåll som betjänas av lantbrevbärare beräknas således 99,7 procent ha postgång varje vardag. Även om lantbrevbäring är en mycket effektiv och ändamålsenlig postanordning har det av kostnadsskäl varit nödvändigt att uppställa vissa krav på hushållsunderlag för anordnande av lantbrevbäring. Som herr Ångström har nämnt i sin interpellation bör det enligt postverkets normer finnas två hushåll per kilometer enkel färdväg för att lantbrevbäring varje vardag skall anordnas. Jag kan i detta sammanhang nämna att kravet på hushållsunderlag för anordnande av lantbrevbäring successivt har sänkts. Före år 1956 krävdes det tio hushåll per kilometer för att lantbrevbäring skulle inrättas, år 1956 sänktes detta krav till tre å fyra hushåll per kilometer och år 1966 till två hushåll per kilometer. En ytterligare sänkning av kravet på hushållsunderlag skulle medföra en orimligt stor ökning av de redan mycket höga kostnaderna för postservicen i glesbygd. Inom områden där bebyggelsen är så gles att det inte finns underlag för lantbrevbäring varje vardag betjänas kunderna i allmänhet genom postväskbefordran eller i litet större byar genom postombud. Postombud anställs som regel då en by består av ca 40 hushåll. För befordran av postväskor och post till och från postombuden anlitas i största möjliga utsträckning befintlig linjetrafik eller andra reguljära trafikmedel, t.ex. skolskjutsar och mjölkbilar. Detta kan innebära att posten inte går ut varje vardag. Det är dock så att 92 procent av de hushåll som betjänas av postombud och ca 80 procent av de hushåll som betjänas genom postväskbefordran har möjlighet att få post varje vardag. Postverket undersöker för närvarande möjligheterna att ytterligare förbättra postservicen för de hushåll som betjänas genom postombud eller med postväskor. För att förbättra servicen för glesbygdens befolkning utan att försvaga underlaget för annan trafikverksamhet har postverket vidare påbörjat försök med att kombinera lantbrevbäring med reguljär personoch godsbefordran inom de områden i Norrland där underlag för lantbrevbäring saknas. Därvid har postverkets egna diligensbussar kommit till användning. När annan reguljär trafik saknas, inrättar postverket egna linjer. Inom fjällområdena finns det i vissa fall inte banade vägar till bebyggelsen. Där har postverket anordnat postutdelningslinjer som av tradition benämns lantbrevbäringslinjer fast de oftast i praktiken fungerar som postväsklinjer med i allmänhet en tur i veckan. Postdistributionen utförs sommartid till fots på obanade vägar eller med båt över sjöar och utmed älvar, vintertid med snöskoter eller skidor. Turerna kan ta två å tre dagar i anspråk. Lantbrevbärarna på dessa fjällinjer betjänar i genomsnitt sju familjer vardera. Frågan om postutdelning varje vardag till samtliga hushåll i landet har senast behandlats av riksdagen med anledning av två motioner under våren 1970. Med hänsyn till de kostnader som skulle uppkomma och med hänsyn till de serviceförbättringar som postverket successivt genomför avstyrkte statsutskottet motionerna och dessa avslogs sedermera av riksdagen. För min del vill jag också avslutningsvis framhålla den successivt allt bättre postservicen i glesbygden, vilken i dagens läge drar mycket stora kostnader. Med hänsyn härtill är jag inte beredd att förorda någon ändring i de av postverket tillämpade normerna för denna service.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är djupt allvarlig. I Norrlands inland och fjällbygder och även i vissa andra glesbygdsområden i vårt land har uttunningen av den levande bebyggelsen inneburit att ekonomiskt underlag för reguljär trafik saknas. Bussarna går inte längre, landsbygdens små taxirörelser läggs ned, och detta betyder i sin tur att de människor som inte har egen bil eller som genom sitt arbete i t.ex. jordoch skogsbruk inte har möjlighet att nyttja bilen för familjens dagliga behov tvingas flytta, då svikten i kommunikationsservicen blir för kännbar. Den postala servicen hör intimt ihop med kommunikationsproblemet i stort, det framgår också med all tydlighet av kommunikationsministerns svar, men med de krav på information och kontakt med omvärlden som människor har i vår tid är den dagliga postgången ett villkor för att en bygd skall överleva. Detta var alltså bakgrunden till min frågeställning, om inte daglig postgång generellt var att betrakta som en rimlig service till människorna i landets glesbygder. När man diskuterar detta speciella problem och andra problem i glesbygderna som har samma bakgrund, avflyttning och servicesvikt, vill jag betona att det är viktigt att man inte lägger enbart företagsekonomiska synpunkter på den service som samhället kan erbjuda utan att också samhällsekonomiska synpunkter bör tillmätas betydelse. Det är i många områden ett samhällsintresse att människorna bor kvar, men då måste man också från samhällets sida vara beredd att göra extra insatser i dessa områden. Då det gäller detta speciella område talar kommunikationsministern om försök som gjorts på vissa håll i landet att sammanknyta flera olika servicebehov, som t.ex. varudistribution, hembesök hos pensionärer och sjuka, med lantbrevbärarens uppgift som postbefordrare. Detta är bra; jag har själv kunnat konstatera att det i många fall har varit utomordentligt bra. Det bidrar till att ge en viss trygghet till de människor som bor isolerade. I det avseendet vill jag bara önska att resultatet av försöksverksamheten blir gott och att åtgärderna kan sättas in i ett större system. Men det gäller att inte dra upp för snäva gränser i fråga om avstånd och antal människor som skall betjänas, eftersom hjälpen kanske då inte kommer dit där den bäst behövs. I min interpellation har jag tagit upp ett par exempel på hur postverkets nuvarande bestämmelser hårt drabbar inte bara den direkta glesbygden, som vi tänker oss den, utan även de människor som bor i relativ närhet av tätorter i Norrland. Ett exempel: I Vindelns kommun i Västerbottens inland — Vindelns kommun ligger på ca fem mils avstånd från Umeå — finns en by som heter Rambo. Där lever i dag endast fem familjer kvar. De vill dock gärna bo kvar, och de har sin försörjning i trakten. Hit upp till Rambo går posten bara tre gånger i veckan. Byn ligger 12 kilometer från den större orten Tvärålund, där postkontoret finns, och vägen ut till Rambo går genom en större by som heter Ramsele. Mellan Ramsele och Rambo är det fem kilometer. Att Rambo får postgång bara tre gånger i veckan beror på att man inom postverket räknar med att det måste vara minst två hushåll per kilometer för att daglig postgång skall kunna ordnas. Men då beror det på hur man räknar. Om man endast utgår från byn Rambo, — fem kilometer och fem hushåll — blir underlaget för litet. Räknar man däremot underlaget utefter hela sträckan från Tvärålund och alltså tar med även Ramsele, blir underlaget tillräckligt med mycket god marginal. Och med det bebyggelsemönster som varit rådande sedan urminnes tider, dvs. att byarna växt upp intill varandra och gett bygden liv, måste en sådan bedömning också vara riktig. Plockar man bit efter bit utefter en vägsträcka bort levande byar, dör snart hela den stora bygden. Det exempel jag här har talat om är inte något isolerat undantag, utan i detta grannskap finns också byarna Degerön, Degerås och Sunnansjönäs. Skulle man göra upp en lista över Västerbottens läns verkliga glesbygder — Storuman, Tärna, Vilhelmina, Sorsele, Malå och Åsele — skulle listan bli verkligt lång. Ja, för hela Norrland är detta ett mycket stort problem. Jag vill också påpeka att av kommunikationsministerns svar framgår, att av de hushåll, som betjänas genom s.k. postväskbefordran, 20 procent saknar daglig postgång. De människor som bor i tätorterna har svårt att föreställa sig vilken inskränkning i kontakten med omvärlden det innebär att inte få sin dagliga tidning eller det väntade brevet. Och vi som arbetar i detta hus går ju och gnäller, om inte tidningen kommer på det rätta klockslaget! Med de exempel som jag tagit fram vill jag ställa frågan till statsrådet, om han inte anser att bestämmelserna för underlagsberäkningen bör ges en generösare tolkning och att en översyn behöver göras. I detta sammanhang kan jag inte heller underlåta att uttrycka mina farhågor för vad det kommer att innebära av ytterligare försämringar för glesbygderna att kommunikationsministern inte varit beredd att tillstyrka de anslag som postverket begärt för budgetåren 1971 73 för icke lönsam diligenstrafik och tidningsdistribution. Detta medför att ytterligare busslinjer kommer att läggas ned, och då blir det än större svårigheter för människorna i våra avlägsna bygder att få en daglig postgång.

Herr talman! Jag har redan i sista meningen i mitt svar till herr Ångström sagt att jag med hänsyn till vad jag uttalat tidigare i svaret inte är beredd att förorda någon ändring i de av postverket tillämpade normerna för denna service. Detta får väl på nytt utgöra svaret på den fråga herr Ångström nu ställde sist i sitt inlägg. Om man vill kritisera postverket för dess verksamhet i olika former, kan man ändå kosta på sig ett erkännande av de allvarligt menade försök i olika delar av landet, som görs för att åstadkomma det bästa möjliga av en många gånger mycket svår situation. Jag nämnde redan i mitt svar att postverket måste göra en avvägning mellan servicekrav och kostnader. Detta har lett och kommer att leda fram till att man naturligen måste uppställa vissa normer för bl.a. servicen i glesbygderna. Jag föreställer mig att det säkerligen inte är något avundsvärt arbete för postverket, lika litet som det är för någon annan som skall göra sådana här besvärliga avvägningar, att komma fram till vad som kan betraktas som tillfredsställande i fråga om service. Det gäller även att finna ut hur stora de kostnader får vara som man samtidigt måste ta på sig. Herr Ångström har i sin interpellation tagit upp frågan om vissa Nr 20 hushåll i Vindelns kommun som helt i enlighet med gällande normer inte Torsdagen den fått vardaglig postservice — han hänvisade också därtill i sin replik. Om 10 februari 1972 postverket i det specifika fall som herr Ångström omnämner i sin interpellation skulle ändra normerna, skulle säkert många andra hushåll — med all rätt — kräva samma service. Postverket skulle behöva skapa nya normer med nya gränsfall osv. Jag har intresserat mig för det av herr Ångström relaterade fallet med byn Rambo och tittat efter vad som kan ligga i det hela. Jag har från postverket låtit inhämta — vilket kanske inte är herr Ångström obekant — att byborna i Rambo har avvisat postverkets erbjudande om postväskbefordran fem dagar i veckan under skoltid och i stället valt lantbrevbäring tre dagar i veckan. Eftersom Vindelns kommun nyligen hos postverkets centralförvaltning har hemställt om vardaglig lantbrevbäring till denna by och centralförvaltningen ännu inte behandlat den frågan, är jag naturligtvis inte beredd att göra några ytterligare uttalanden i detta ärende. Här ligger från Vindelns kommun en framställning om vardaglig brevbäring till Rambo, och vi får väl, herr Ångström, i vanlig ordning avvakta behandlingen av den framställningen och i sinom tid återkomma till det slutliga utfallet av denna.

Herr talman! Normer kan tolkas på olika sätt. Jag avsåg med min fråga att få fram att den tolkning som gjorts i det här fallet var alltför hård och att man även med de nuvarande bestämmelserna skulle ha kunnat ge dessa byar en daglig postgång. Vad beträffar det erkännande som statsrådet efterlyste kan jag säga att jag har givit ett sådant. Jag tycker att postverket i många hänseenden ordnat verksamheten på ett föredömligt sätt genom att sammanknyta olika servicebehov. Jag har själv förmånen att en lantbrevbärare sköter den dagliga postgången till mitt hem. Även därvid har jag mött en serviceanda och en verklig vilja att göra det bästa för kunderna. Om alltså inte det tidigare erkännandet är tillräckligt vill jag ytterligare lägga till detta. Beträffande Rambo har jag också varit i kontakt med byborna och postverket. Det är riktigt att byborna avböjt befordran med postväska enligt de villkor som kommunikationsministern angav här, alltså postbefordran enbart under skoltid. Det betyder att denna postgång under den tid skolorna är i gång kommer att ske fem dagar i veckan — inte sex dagar — och att under jullovet, sommarlovet och andra ferier postgången endast blir tre dagar i veckan. Postväskbefordran skulle i det här fallet inte ha inneburit någon avsevärt tätare postbefordran än den nuvarande, och det är klart att postväskbefordran är en sämre service än lantbrevbäring. I valet mellan dessa två icke kompletta serviceerbjudanden har byborna valt det alternativ de ansett mest förmånligt. Jag har till vårens riksdag lagt fram en motion beträffande de icke lönsamma diligenslinjerna. När den motionen behandlas får jag väl anledning återkomma till den här frågan i ett större perspektiv.

Vidare vill herr Henmark veta om jag är beredd att medverka till att nuvarande information och service till den resande allmänheten förbättras och utvidgas och att genom andra lämpliga åtgärder intresset hos allmänheten stimuleras i syfte att få till stånd ett bättre utnyttjande av det i järnvägsanläggningar och material nedlagda kapitalet och samtidigt kunna trygga den hos SJ anställda personalens framtid. Som svar på de ställda frågorna vill jag åberopa vad jag uttalade vid besvarandet av en enkel fråga här i kammaren den 2 december 1971. Jag framhöll bl.a. att den länsvisa regionala trafikplaneringen inte innebär att gällande turlistor och tidtabeller skall vara fastlåsta under den tid som trafikplaneringen kommer att pågå. Tidtabellerna ändras i princip en gång om året, bl.a. för att tillvarata vinster genom förbättrad bana, ny dragkraft och övrig rullande materiel eller för att justera vad som i tågplanerna kan lösas på ett lämpligare sätt än tidigare och i bättre överensstämmelse med utvecklingen inom det berörda området. Arbetet härmed innefattar kontakter mellan SJ, berörda kommuner, företag och andra. Jag — och mina företrädare som kommunikationsminister — har många gånger under årens lopp redogjort för hur kraven på allmänhetens information och insyn härvidlag tillgodoses och därvid framhållit att SJ knappast någon gång företagit en mera radikal tidtabellsändring utan att i förväg ha gett berörda intressenter tillfälle att uttala sig om den föreslagna förändringen. För stationsindragningar finns sedan år 1968 en särskild procedur som ger kommunerna möjlighet att underställa SJ:s preliminära beslut regeringens prövning. Vad härefter angår de konkreta spörsmålen beträffande linjen Kristianstad—Karlshamn har jag inhämtat uppgift från SJ. Jag kan här inte gå in på enskildheterna i planerna men vill konstatera, att de planerade åtgärderna enligt SJ utgör ett fullföljande av motsvarande åtgärder, som tidigare vidtagits på anslutningssträckan Karlshamn—Karlskrona för att samordna tågoch busstrafiken. Förbättringar i fjärrförbindelserna för de trafikstarka orterna, främst i relationen Skåne—Blekinge, men också i övriga förbindelser via Hässleholm har krävt en viss begränsning av antalet tåguppehåll på stationer med litet trafikunderlag. Resorna från och till de platser på sträckan Kristianstad—Karlshamn, där den spårbundna trafiken enligt SJ:s planer dras in, gäller i huvudsak ett ringa antal lokala resor. Dessa resebehov beräknas kunna täckas med befintlig busstrafik och kan medföra förstärkta inkomster för busslinjer, som är mindre väl utnyttjade och som annars skulle kunna riskera inskränkningar. Vad slutligen avser den fast anställda SJ-personalen har denna — som herr Henmark säkerligen vet — en tryggad anställning. Allmänt bör ju gälla att SJ-personalen har ett naturligt intresse av att företaget drivs rationellt och kan utvecklas i fråga om sådan service där SJ har särskilda möjligheter att göra sig gällande.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

I nämnda svar uttalas också att detta rationaliseringsarbete skall fortsätta. I regel möts väl begreppet rationalisering med tillfredsställelse; man väntar att det skall bli ett bättre företag. Jag har dock en känsla av att rationaliseringar som gäller SJ inte alltid möts med tillfredsställelse utan med en viss tveksamhet. Man undrar vad som nu skall hända. Sådana här rationaliseringar innebär ofta för oss vanliga invånare indragningar eller nedläggningar. Rationaliseringar kan ju ske på olika sätt.

Då SJ rationaliserar genom att göra indragningar så rationaliserar man ofta bort inte bara utgifter utan även inkomster.

Vad persontrafiken beträffar så kommer inte mindre än åtta stationer att läggas ned. Tidigare fanns det elva stationer mellan Karlshamn och Kristianstad, men nu redovisas inte fler än tre i tågtidtabellen. Hittills har tågen stannat vid de åtta stationerna på signaler som de resande själva kunnat dirigera, men enligt den nya tabellen skall de inte stanna alls där. Detta är ett mycket rationellt sätt att få bort de passagerare som möjligen velat stiga på eller av tågen vid ifrågavarande stationer. Nu säger kommunikationsministern i sitt svar att det här rör sig om ett ringa antal lokala resor. Det kan jag inte uttala mig om. Jag vet att man har begärt uppgift om hur många resor det gäller men sådana uppgifter har inte lämnats ut. En av mina sagesmän gjorde en dag själv en kontroll genom att resa till en station — om jag inte missminner mig var det fråga om Fjälkinge — och han fann då att det under en tidrymd av något mer än en halvtimme, med ett tåg i vardera riktningen, förekom fem avoch påstigande passagerare. Eftersom tågen i fortsättningen far förbi denna station, kommer dessa personer inte vare sig att gå av eller på där utan de får försöka trösta sig med ett annat transportmedel. Kommunikationsministern säger nu att busstrafiken får ersätta järnvägen och att den blir mer bärkraftig genom ett ingripande av ifrågavarande slag. Det bör emellertid konstateras att den nedlagda tågtrafiken inte kommer att ersättas av en enda ny busstur. Det finns inte heller någon buss, vilkens avgångstider stämmer med järnvägens, utan man får vänta långa stunder på att bussen skall komma. Det har också sagts mig att inte heller busstrafiken på denna sträcka är särskilt tillfredsställande, och detta gäller framför allt lördagar och söndagar. På vardagar förekommer det ett antal bussturer men inte lika många som det antal tåg som tidigare har stannat vid stationerna. Det blir en klar försämring, och antalet turer minskar ständigt. Vidare är det tydligen så att bussarna inte går i någon större utsträckning på lördagar och söndagar. Såvitt jag vet går det exempelvis tre bussar till Olofström, men på övriga tider kan man inte med buss komma in till detta samhälle. Vad innebär detta rent ekonomiskt? Min sagesman, som bor i Fjälkinge, säger att man förut har kunnat köpa biljetter för tio enkla tågresor, där varje sådan resa kostade 2 kronor 60 öre. Om man i stället skall ta taxibil kostar detta 19 kronor. På lördagseftermiddagar och på söndagar går det inga bussar. Då är man helt hänvisad till att färdas med bil. Detta innebär en rätt stor ekonomisk påfrestning. Jag förstår att kommunikationsministern jämlikt 1963 års trafikpolitiska beslut måste se mycket ekonomiskt på dessa frågor. Jag vill emellertid erinra om att riksdagen för varje år beslutar om stöd till järnvägslinjer som inte är bärkraftiga. Jag känner inte till efter vilka principer detta sker, men sådant stöd skall utgå även fortsättningsvis, och jag har konstaterat att det i årets statsverksproposition föreslås inte mindre än 322 miljoner som stöd till järnvägslinjer utan ekonomisk bärkraft. Jag vill peka på att den nu aktuella järnvägslinjen går genom en ganska tätbefolkad landsdel — det är inte fråga om någon glesbygd — och där finns många industrisamhällen. De som berörs av denna indragning är folkgrupper som man egentligen borde stödja i stället för att beröva dem en sådan här kommunikationsmöjlighet. Det gäller särskilt personer utan bil, dvs. ungdomar under 18 år som inte har körkort, handikappade som inte kan köra bil och många gamla pensionärer osv., som inte har råd att eller som inte kan köra bil. Det är framför allt dessa kategorier som har anlitat tåget. De berövas nu denna kommunikationsmöjlighet. Jag tycker att man också borde se en smula socialt på en sådan här åtgärd och inte bara rent ekonomiskt. Jag vill också säga att det inte är säkert att den metodik som SJ tillämpar är den enda möjliga. Jag skall väl inte uttala någon kritik över vad som skett, men jag tänker på hur man resonerar i ett privatföretag, när det uppstår köpmotstånd av det slag som SJ råkat ut för på grund av landsvägstrafikens utveckling. En affärsman som får känna av ett köpmotstånd brukar inte ta till negativa åtgärder. En handlare försöker inte möta köpmotståndet med minskat öppethållande och sämre service i övrigt. I stället lägger han på några extra kol för att göra sin verksamhet mera attraktiv, dvs. göra det mera förmånligt för kunderna att anlita just hans affär. Jag funderar på om SJ kan tänka sig att göra en drive för att företaget skall bli mera attraktivt. Det framgår av alla interpellationer och enkla frågor som kommunikationsministern har att besvara att svenska folket tycker om sin järnväg och önskar ha den kvar, och därför vill man ha den funktionsduglig. På våra järnvägsstationer bedrivs en hel del propaganda för att människorna skall utnyttja SJ, men jag har en känsla av att den propagandan i hög grad riktar sig till fjärresenärerna. Det talas om hur man åker billigt och långt med SJ, hur man åker tryggt osv., och allt detta är sant. I interpellationssvaret säger kommunikationsministern också att det är för att SJ skall kunna tillgodose fjärrtransporterna som de regionala förbindelserna får maka åt sig. Jag är inte säker på att det är så lyckligt att SJ inte tillgodoser även de lokala kommunikationerna, ty det är de resande i lokaltrafiken som särskilt ömmar för SJ. Om man genom vissa åtgärder avfolkar de fem järnvägslinjer som strålar samman i min hemstad Hässleholm, så kommer väl även stambanan att avfolkas, ty den behöver sina matarlinjer. Om anslutningslinjerna inte är välmatade, så blir inte heller den stora linjen välmatad. Jag vet inte om jag skall se en antydan om den kommande utvecklingen i det förhållandet att i den nya tågtidtabellen åtminstone ett tåg kommer att passera Hässleholm utan att stanna. Hässleholms kommun har allvarligt erinrat mot att ett fjärrtåg, som går till Stockholm kl. 18.00 på kvällen, skulle passera utan att göra uppehåll. Man hinner ta det tåget efter slutat arbete för dagen, men om tåget inte längre stannar i Hässleholm så finns det ingen annan möjlighet än att ta flyget. Jag är inte säker på att det psykologiskt är så välfunnet att låta ett tåg gå förbi en sådan station utan att stanna. Herr talman! Jag kan ju inte här göra något yrkande. Men tågtidtabellen är inte fastställd, såvitt jag förstår och jag tror att det skulle vara välgörande för den bygd som jag representerar att tågen alltjämt gjorde uppehåll vid de små stationerna. Dessutom tror jag att det vore bra, om tågtidtabellen tog upp även dessa små stationer. ”Bortrationaliseringen” av småstationerna ur tågtidtabellen skedde från 1969 till 1970 års upplaga. En person som utfört ett intresserat spaningsarbete har meddelat mig att man kan finna de önskade uppgifterna i busstidtabellen. Där kan man se att det finns ett tåg som stannar i Gualöv vid den och den tidpunkten, men man kan inte hitta den uppgiften i tågtidtabellen — och det tycker jag är en brist i informationen. Tabellerna bör vara så klara och lättfattliga att enkla människor kan läsa dem och finna sig till rätta i statens järnvägars litteratur på ett bra sätt. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Jag skall inte i detalj gå in på alla de synpunkter som herr Henmark har givit uttryck för. Det skulle dra litet för långt ut på tiden, men det kanske inte vore det värsta — vi har väl tid så det räcker. Jag tror emellertid att jag i tidigare debatter i kammaren har varit inne på dessa frågor, vilket jag också hänvisat till i mitt svar, och det skulle därför närmast bli en upprepning och det kanske inte är så trevligt. I slutet av herr Henmarks inlägg lade jag märke till hans uttalande om att SJ naturligtvis borde ta intryck av hur ett enskilt företag skulle ha handlagt sådana här ärenden. För att bemöta det vill jag erinra om att riksdagen år 1939 fattade ett principbeslut om att staten skulle inlösa alla i vårt land befintliga enskilda järnvägar. Vid den tidpunkten var det enskilda järnvägsnätet, såvitt jag kan påminna mig, större än det statliga järnvägsnätet. Det fanns många enskilda som ägde kortare och längre järnvägssträckor i detta land. Och år 1939 åkte många människor tåg, som i dag åker med sin egen bil. Det var i stort sett fullsatt på de flesta tåg av någon betydelse. Trots det, herr Henmark, har åtminstone inte jag kunnat finna att det vid något tillfälle rests något större motstånd från dessa enskilda ägare mot att överlåta sina järnvägar — varken vid den tidpunkten, under 1940-talet eller senare, i den mån någon enskild järnväg av betydelse som skulle inlösas då fanns kvar. Hade dessa järnvägar varit lukrativa för de enskilda ägarna skulle de väl åtminstone ha spjärnat emot en inlösen. Man lämnar ju inte gärna ifrån sig en god affär om man slipper. Men de enskilda järnvägarna var tydligen ingen god affär trots att tågen på den tiden var välbesatta. Och det går inte att jämföra den tidens förhållanden med dagens situation; nu har vi närmare 2,5 miljoner bilar på en befolkning av i runt tal 8 miljoner, medan vi i slutet av 1930-talet kanske hade 150 000 bilar — jag låter siffran vara okontrollerad, men låt oss anta att den är någorlunda riktig. Jag har velat nämna detta för att belysa att man kanske inte skall ta för givet att en enskild järnvägsägare skulle handskas med de här problemen på ett sätt som alltför mycket skiljer sig från statens. Järnvägsdriften utgör en svår marknad — det är den råa och enkla sanningen, herr Henmark — en marknad där det minsann gäller att se till att man inte gör någonting som man får inte bara kritik utan verkliga anmärkningar för av sina uppdragsgivare. Och uppdragsgivarna i fråga om statens järnvägars verksamhet är bl.a. herr Henmark och jag. När det gäller frågan om trafiken mellan Kristianstad och Karlshamn, som herr Henmark uppehöll sig litet extra vid och också har berört i interpellationen, har herr Henmark i sitt inlägg — så långt jag kunde följa med — refererat det hela riktigt. Enligt vad SJ säger skall fr.o.m. sommaren i år antalet tågförbindelser enligt planerna ändras så att på vardagar utomslördagar antalet minskas från nuvarande 17 till 14, på lördagar från 13 till 10 och på söndagar från 13 till 11 förbindelser. Vidare skall, som herr Henmark sagt, den spårbundna persontrafiken läggas ned vid ett antal stationer. Jag skall inte räkna upp dem; herr Henmark känner väl till vilka det är. Sedan säger herr Henmark att dessa människor nu blir utan kommunikationer. Men i nästa ögonblick påminner han själv om att man får ersättningstrafik med buss. Jag tycker att det är angeläget konstatera att det förhållandet att järnvägsförbindelserna till viss del inskränks inte innebär någon utformning på det sättet att människorna inte skulle få tillgång till ersättningstrafik. Här blir det alltså busstrafik. Jag har naturligtvis en positiv inställning till att järnvägen skall utnyttjas så bra som möjligt och att man i det sammanhanget inte lämnar någon möda ospard. Men, herr Henmark, skall vi inte kunna bli överens på någon punkt? Med tanke på en effektiv trafikförsörjning här i landet kan man inte gärna kräva att nedläggningsaviserad trafik till varje pris skall upprätthållas just med järnväg. Det vore i många fall en dålig lösning på problemet. Ett envist fasthållande vid tåget som den enda lösningen på trafikproblemen skulle, såvitt jag förstår, i många bygder leda till en både dyr och dålig trafikservice. Den transporttekniska utvecklingen och utbyggnaden av vägnätet har genom åren givit oss fler möjligheter än tidigare att tillgodose transportbehovet, och det vore oklokt att inte utnyttja de möjligheterna. Herr Henmark var inne på hur mycket vi vill att riksdagen skall besluta satsa på olönsam järnvägstrafik under nästa budgetår. Man kan uttrycka alternativet så här: Vi skall alltså, om riksdagen godkänner det, satsa 322 miljoner kronor per år av skattemedel för att upprätthålla trafik på olönsamma järnvägar. Om inte rationaliseringarna och trafikomläggningarna fortsätter — och det är en del detaljer i dem som vi här resonerar om — kommer kostnaderna för den olönsamma trafiken att öka snabbt, och möjligheterna för samhället som helhet att göra insatser i de bygder där särskilda åtgärder är mest motiverade kommer att minska. Genom att avlasta järnvägsnätet från små och lokaltrafikbetonade trafikströmmar underlättar man tågplaneringen för de kraftiga trafikströmmarna, för fjärrtrafik och godstrafik till industri och näringsliv. Landsvägstrafiken har i många fall en större skall vi kalla det tänjningsförmåga än järnvägstrafiken. Om ett litet antal passagerare skall hämtas upp, kan man många gånger ge en bättre service om man använder bussar än om man kör ett helt tåg kanske någon gång i veckan. Bussarna är mindre, drar inte så stora kostnader och bussturen kan få en sträckning som bättre svarar mot den aktuella bebyggelsen. Bussarna kan ledas in i tätorterna fram till affärscentra, sjukhus och allmänna inrättningar och turlistan kan göras smidigare. Busstrafiken kan bättre anpassas till varje områdes speciella behov.

Om man genom en i stort sett vettig rationalisering kan åstadkomma inte en försämring utan kanske rent av en förbättring av förbindelserna — låt vara att man sätter in buss i stället för tåg — anser jag nu och har ansett tidigare att man måste fortsätta på den inslagna vägen. Dessutom blir kostnaderna för ersättningstrafiken i många fall, för att inte säga i alla, lägre än vid bibehållandet av järnvägstrafiken. Om man kan fixera det överskott — om man vill uttrycka det så — som då uppstår kan det användas till annan service på trafikområdet eller på andra områden för dessa eller andra bygder. Jag vill inte säga att herr Henmark har polemiserat mot vad jag nu har sagt, men jag har ändå velat ge uttryck åt min uppfattning; i en diskussion och vid ett ställningstagande av denna art måste man ha hela problembilden klar.

Herr talman! Det har varit ganska intressant att lyssna till den här debatten. Jag är representant för ett område där det nu kommer att bli en försvagning på järnvägssidan, Jag har inte i princip någonting emot det resonemang som kommunikationsministern har fört; tvärtom tror jag att det till stora delar är alldeles riktigt. Men vi skall inte glömma bort att svenska folket har fått det intrycket, genom det beslut som är fattat, att man skall ta en andhämtningspaus just nu när det gäller nedläggning av järnvägar, att man skall se över problemen, att man skall vänta tills den regionala planeringen är klar osv. Människor på det lokala planet har därför känt en viss trygghet, i varje fall för en övergångstid. Och så dyker en sådan här historia upp. Det kommer givetvis att skapa oro i hela vårt land. Olika riksdagsmän här i kammaren kommer ju inte att låta sig nöja utan kommer att ta upp varenda bandel där en försvagning sker under denna tid, som enligt kommunikationsministerns löfte skulle vara en andhämtningspaus.

Herr talman! Jag tror att då beslutet fattades — 1939 vill jag minnas att det var — om att staten skulle överta huvuddelen av det svenska järnvägsnätet var det många människor som upplevde en stark trygghetskänsla. De menade att nu blev det en bättre huvudman bakom järnvägarna, en som hade större resurser osv. Jag vet inte om det beslutet var enhälligt eller inte, men jag tror i alla fall att vi ute i landet har uppfattat det som en trygghetsfaktor att det är staten som har dessa kommunikationsmedel om hand. Nu har det emellertid uppstått en viss otrygghetskänsla på många håll just på grund av de indragningar och nedläggningar som har skett. Inte minst har det län som jag representerar fått uppleva mycket hårda påkänningar, och därför är man litet rädd då SJ på nytt vill göra ingrepp där. Ett par av de saker som kommunikationsministern sade i sitt senaste anförande vill jag ta upp. Först och främst har vi ersättningstrafiken. Jag tror att jag sade i mitt första anförande att det inte blir någon extra busstur därför att dessa tåg dras in. Vi kommer alltså bara att ha de bussturer som finns sedan tidigare, och de är till antalet färre än de tåg som det är fråga om. Nu har vissa bussturer på sitt sätt kompletterat tågen; de har inte gått samtidigt utan på andra tider, och på det sättet har det kanske varit en relativt högfrekvent trafik. Den kommer nu att uttunnas betydligt, med mer än 50 procent; min sagesman uppger att antalet bussturer tidigare har varit mindre än antalet tåg, som nu inte längre blir personförande. Om man då tänker på — som jag sade förut — att det faktiskt rör sig om människor, som kanske har svårt för att vänta länge och har svårare att förflytta sig än andra människor, så bör man lätt förstå att detta inte är så lyckligt. Kommunikationsministern hade en mycket fin utläggning om hur de här busslinjerna kommer att gå. Man hade en känsla av att de nästan kommer fram till gårdarna och hämtar folket. Underligt nog fick jag för ett par dagar sedan en telefonpåringning från en person, som klagade just över att en busslinje hade ändrat sin rutt så att den skulle gå stora vägen rakt fram, De stora vägarna går knappast genom bebyggda orter längre. Förut har landsvägarna gått litet krokigt, och efter dessa landsvägar har byarna byggts, och där ligger de alltjämt. Men nu hade en förare på busslinjen sagt att det inte får ta så lång tid, utan att han snabbt skall passera från den ena tätorten till den andra, vilket gör att han måste köra stora vägen. Vill människorna inte stiga på där, så får de faktiskt låta bli att åka buss. Det var ord och inga visor. Det lät mycket idylliskt då kommunikationsministern här talade om hur bussarna gick och hur de kunde anknyta och ta folket med sig. Men jag tror att verkligheten är litet annorlunda, åtminstone på en del håll. Jag har inte ingående kännedom om trafiknätet i hela vårt land, men jag tror att litet överallt finns frestelsen att man skall avverka långa sträckor på kort tid och att man skall vara noga med att inte köra några extra rundor, eftersom arbetskraften är dyr. Därför är jag inte så alldeles säker på att kommunikationsministern hade rätt i denna detalj.
Herr talman! Som en komplettering till vad herr Henmark senast anförde vill jag bara framhålla, att jag inte har sagt att bussarna skulle innebära någon bättre service just i det nu aktuella området. Jag sade bara att det var lättare att se till att en buss får en färdväg, som bättre rimmar med de behov som kan föreligga. Jag nämnde att det går att dra busslinjen förbi sjukhus, serviceinrättningar och andra ställen som människorna normalt har ett intresse att komma i närheten av. Det var detta jag sade, herr Henmark, och inte att det skulle gälla exakt den eller de busslinjer som nu var aktuella. Jag menar bara att det är lättare att ändra på färdvägen för en buss än att säga till lokföraren att köra en annan väg.

Herr talman! Herr Åsling har frågat mig om jag är beredd att lämna en redovisning för den hittillsvarande utvecklingen på skolans område i vad avser högstadieplaneringen, särskilt med hänsyn till skilda skolenheters storlek, och vilka erfarenheter som i detta sammanhang har erhållits beträffande effektivitet och trivsel för lärare och elever i skolarbetet. Utgångspunkten för riktlinjerna för planeringen av grundskolans högstadium har bl.a. varit att varje elev skall ha möjlighet att utnyttja så många valalternativ som möjligt. Skolöverstyrelsens riktlinjer från år 1959 baserade sig på dels erfarenheterna av enhetsskolan, dels riksdagens beslut att högstadierna skulle sammanhållas vertikalt och horisontellt. Minimiantalet elever per årskurs skulle enligt dessa riktlinjer uppgå till 75. Restiden för enkel färd från elevens hem till skolan borde dock inte överstiga 45 minuter, och inackordering borde också undvikas. Man har vidare sökt få elevområdesgränserna att sammanfalla med kommunblocksgränserna. Trots att grundskolereformen år 1962 innebar utökade valalternativ, ändrades inte nyssnämnda minimiantal. Det definitiva beslutet omshögstadieplaneringen år 1964 grundades således på dittillsvarande principer. 1968 års grundskolebeslut innebar en väsentligt förenklad högstadieorganisation. Detta innebär ökade möjligheter att trots befolkningsminskning behålla högstadierna i glesbygdsområdena. Kungl. Maj:t uppdrog den 26 mars 1971 åt skolöverstyrelsen att komma in med förslag till åtgärder för att upprätthålla undervisningen vid skolenheter av grundskolans högstadium i kommuner inom glesbygdsområden med vikande elevunderlag. Överstyrelsen har med skrivelse den 23 augusti 1971 överlämnat sitt utredningsmaterial och därjämte lagt fram flera förslag med syfte att minska de undervisningsorganisatoriska problemen vid de mindre högstadieenheterna. Skrivelsen, som har remissbehandlats, bereds för närvarande i utbildningsdepartementet. Riktlinjerna för högstadieplaneringen med avseende på minimikrav på elevunderlag för upprättande av högstadium har sålunda i princip varit oförändrade den senaste tioårsperioden. Detsamma gäller maximiantalet elever i en skolenhet. Enligt överstyrelsens anvisningar för skolanläggnings storlek bör nämligen nya skolor planeras så att antalet elever i regel ej kommer att mer avsevärt överstiga 700 för högstadieskola och 600 för skolenhet med mellan och högstadium. Skolstorleken är emellertid i sista hand en kommunal angelägenhet. Övervägandena måste emellertid också sammanvägas med krav i fråga om andra samhälleliga servicefunktioner. För närvarande har flertalet eller ca 550 högstadieenheter högst 700 elever; därav har ungefär hälften mellan 300 och 600 elever. Ca 300 högstadieenheter har över 700 elever; därav har ca 65 flera än 1 000 elever. Skolhusets utformning och storlek är beroende av många faktorer, vilka alla mer eller mindre har ekonomiska konsekvenser på kort eller lång sikt. Att avgöra vilka faktorer som påverkar måluppfyllelsen i skolans arbete — kunskapsinhämtande och social fostran — är naturligtvis en ytterst komplicerad och i hög grad en tvärvetenskaplig forskningsuppgift. Utredningen om skolans inre arbete analyserar sedan en tid tillbaka frågan om:skolstorleken. Arbetet sker i kontakt med bl.a. skolöverstyrelsen. För närvarande pågår en kartläggning av hittills gjorda och pågående undersökningar och forskningsprojekt inom området. Utredningen har också tagit initiativ till vissa kompletterande undersökningar. Konsekvenserna av 1969 års läroplan för grundskolan har alltså beaktats. Frågan om effektivitet och trivsel för elever och lärare i skolarbetet är givetvis, oberoende av pågående utredningsarbete, föremål för ständig uppmärksamhet hos utbildningsmyndigheterna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. En av slutsatserna i svaret, att konsekvenserna av 1969 års läroplan för grundskolan har beaktats, förefaller dock med hänsyn till de praktiska erfarenheterna vara förhastad. I verkligheten släpar vi i mycket stor omfattning på de misstag och de missriktade ambitioner som präglat synen på vissa delar av skolorganisationen under 1960-talet. Det är nu med stort intresse man avvaktar den beredning som sker i utbildningsdepartementet av frågan hur man skall minska de organisatoriska problemen vid de mindre högstadierna. I många glesbygdskommuner är detta en mycket central fråga, som helt avgör möjligheterna att upprätthålla ett högstadium. Jag vet av egen erfarenhet vilken avgörande roll för hela samhällsorganisationen, för samhällsplaneringen och därmed också i stort för regionalpolitiken som skolorganisationen spelar. Inte minst ur denna allmänna synpunkt är jag medveten om att t.ex. Jämtlands län inte tål någon ytterligare utglesning av högstadieorganisationen, sett ur allmänt regionalpolitiska synpunkter. Frågan om skolenheternas storlek är emellertid inte bara ett glesbygdsproblem, som statsrådet också har påpekat i sitt svar. Enligt svaret har 300 högstadier över 700 elever och därav har 65 högstadier över 1 000 elever. Hurudan är den arbetsmiljö dessa skolor erbjuder lärare och elever? Det är en fråga som är föremål för ständig uppmärksamhet från utbildningsmyndigheternas sida, framhåller utbildningsministern. Ja, det är bra, men vilka är erfarenheterna i praktiken? Skolenheternas storlek är visserligen i sista hand en kommunal angelägenhet, men utvecklingen kan rimligen inte lämna de centrala utbildningsmyndigheterna oberörda. Varför är inte mindre än 300 enheter större än skolöverstyrelsens rekommendationer? Varför planeras alltjämt så stora skolor, och varför bygger man i dag gymnasieskolor med mellan 2 000 och 3 000 elever, som fallet är i ett i dagarna högst aktuellt fall? Anser statsrådet den utvecklingen vara tillfredsställande? Det saknas ju ändå inte i den skolpolitiska debatten opinionsyttringar och utredningar, som visar att de mycket stora skolorna är olämpliga. Den anonymitetskänsla som dessa enheter ger eleverna skapar — det har ofta omvittnats från lärarhåll — en atmosfär av aggressivitet och leda och försämrar betingelserna för skolarbetet. En stor engelsk undersökning, som också har åberopats i svensk press, har klart visat att den mindre skolans miljö är fördelaktig när det gäller elevernas personliga utveckling. Inom lärarkåren växer också opinionen mot de stora enheterna; hos skolpsykologer och föräldrar likaså. Man är nu, med all rätt för övrigt, beredd att även omvärdera B-skolorna. Den inriktning skolpolitiken fick under 1960-talet var i detta speciella avseende olycklig, och den är den egentliga grunden till många kommuners missriktade ambitioner att bygga stort. Jag är inte ens övertygad om att det har varit god ekonomi kortsiktigt, och på lång sikt är risken uppenbar att man med utvecklingen mot stora skolenheter spolierar de oersättliga värden som ligger i en positiv skolmiljö. Problemet ligger nu, herr talman, hos utredningen om skolans inre arbete. Det är gott och väl. Frågan är dock så akut att jag verkligen vill stryka under konstaterandet i statsrådets svar, att frågan om effektivitet och trivsel i skolarbetet skall vara föremål för ständig uppmärksamhet hos utbildningsmyndigheterna. Från denna synpunkt vore det önskvärt att utbildningsministern klarare än vad fallet är i interpellationssvaret deklarerade sin syn på frågan.

Herr talman! Frågan om skolornas storlek som berörs i utbildningsministerns svar på herr Åslings interpellation är, som herr Åsling framhöll, just nu aktuell — för att inte säga brännande.

Men — och det var för att understryka den saken som jag begärde ordet — om man också tar in den gymnasiala skolan i bilden, och det ligger onekligen i denna frågas fortsättning, så ser det litet annorlunda ut. Visst planeringsarbete där — det gäller inte bara det just nu högaktuella fallet uppe i Luleå utan även flera andra fall — är mycket mer oroväckande än när det gäller skolor med exempelvis enbart grundskolans högstadier. Nu är det ju så att SIA bland många andra problem också analyserar det här och tycks göra det med stor energi och med ett omfattande forskningsprogram. Men som undervisningsministern väl vet tar det sin tid om det skall bli grundligt gjort och vi skall få en ordentlig bild av de erfarenheter som man har, inte minst utomlands, bl.a. av de väldiga skolanläggningar som finns i USA och även i England. Jag menar därför att det inte är till fyllest att hänvisa till detta. Utbildningsministern säger också i sista stycket i sitt svar att man inte bara kan förlita sig på en utredning, utan man måste följa problematiken under tiden. Det är ett bra uttalande, och det är dessutom ett förpliktande uttalande. En bestämd fråga att inrikta uppmärksamheten på, herr utbildningsminister, är just frågan om skolstorleken. Jag tog upp det här problemet i den allmänpolitiska debatten för någon vecka sedan. Då var utbildningsministern utomlands och kunde inte ta ställning till det, och herr Moberg, som var tillstädes, undvek att ta upp frågan. Därför skulle jag i dag återigen vilja aktualisera den. Nu är det ju så, att skolenheter på mer än 1 500 elever hittills knappast har ansetts tolerabla. Det innebär dock inte att vi inte har sådana — det har vi visst — men de har knappast ansetts tolerabla. Nu kommer vi in i en period — och det är det som är oroväckande — då man i planeringen arbetar med enheter på bortåt 3 000 elever. Den ekonomiska tröskeln för vinst — rent ekonomiskt sett, sålunda — lär ligga någonstans vid 4 000 elever. Risken är nu, om man inte säger ifrån utan bara väntar på SIA-utredningen, att man rätt som det är också hamnar i sådan planering, bl.a. därför att detta i viss mån är en kommunal angelägenhet. Det innebär emellertid inte att departementet inte kan säga ifrån. Skolöverstyrelsen mumlar onekligen i skägget och hänvisar till denna kommunala angelägenhet och undviker att ta ställning, vilket förefaller utomordentligt egendomligt.

Det innebär otvivelaktigt — det är alla skolledares och lärares uppfattning — att vi borde få ett stopp för planering och byggande av storskolor, eller, för att använda ett ännu värre ord, mastodontskolor. Jag menar alltså att utbildningsdepartementet väl ändå bör ha en mening om den här saken. Jag skulle då vilja fråga, om utbildningsministern ville deklarera den syn som man till äventyrs nu har inom utbildningsdepartementet. Skolöverstyrelsen får man ingenting ur, men departementet kanske ser annorlunda på saken när det gäller att ge besked.
Herr talman! Herr Åslings interpellation gäller ju grundskolan och framför allt högstadieplaneringen i grundskolan. Mitt interpellationssvar avser också den delen av skolan. Jag har sedan fått in ytterligare en interpellation, som gäller gymnasieskolornas storlek. Vid ett senare tillfälle kommer jag med ett svar avseende den skolformen. Med hänsyn till den interpellanten ser jag mig, herr talman, nu inte i stånd att ge några konkreta svar på herr Nordstrandhs fråga. Jag förmodar att herr Nordstrandh har förståelse för att jag vill återkomma till denna diskussion i samband med att vederbörande interpellant får sitt svar. Jag skulle emellertid vilja göra några kommentarer till grundskolan. För det första vill jag understryka de möjligheter som den nya läroplanen ger för just glesbygderna. Jag tror att det finns ett ganska stort antal skolor som med 1962 års läroplan skulle vara direkt hotade men som genom .det nuvarande sammanhållna högstadiet ges en chans att leva vidare. Efter de många kritiska invändningar vi hört om reformtakten i skolan finns det kanske ändå anledning för oss politiker som beslutat att på plussidan notera bl.a. den nämnda glesbygdsaspekten. Jag har med anledning av herr Åslings interpellation gärna velat säga detta. För att bara belysa att regeringen känner ett ansvar för det här problemet vill jag för det andra understryka att vi tog initiativ till utredningen för att få ett bättre underlag och för att få problemen mera belysta än tidigare. För det tredje vill jag säga — det kanske kan vara intressant för herr Åsling att veta — att tjänstemän från departementet rest runt i Jämtland för att där på ort och ställe få problemen belysta. De har där resonerat med lokalt ansvariga skolpolitiker och anställda inom skolan. Det senaste vill jag nämna för att därmed exemplifiera vad jag menar med att vi kontinuerligt skall följa utvecklingen på detta område. Eftersom det är en aktuell fråga ber jag, herr talman, att få understryka, att skulle tankarna på den s.k. alternativa skolan dyka upp, får vi verkliga problem i glesbygderna. Det blir förlängda, kanske fördubblade resvägar, och då kommer hela den organisation, som vi nu om än med viss möda kan klara genom den nya läroplanen, i definitiv gungning. Detta kanske ändå bör sägas i denna debatt.

Herr talman! Jag noterar med intresse statsrådets kompletteringar av svaret. Jag är helt överens med honom i hans värdering av den nya läroplanen och dess möjligheter att ge ett bättre underlag för skolorganisationen i glesbygden. Vi får väl var och en på sin ort hjälpas åt att se till att de möjligheter som där existerar också förs ut i verkligheten, vilket väl än inte har skett i full utsträckning. Jag noterar också med glädje att tjänstemän från utbildningsdepartementet rest till Jämtland för att studera våra speciella problem. Jag hoppas att dessa studier blir till nytta för framtiden. Jag efterlyser dock ännu en komplettering av utbildningsministerns svar. Det gäller just hans personliga syn på utvecklingen mot de stora skolenheterna.

Det skulle kunna vara vägledande, inte minst för kommunalmän, som kanske fortfarande i någon utsträckning dröjer sig kvar i det planeringsklimatsom rådde under en stor del av 1960-talet. Den grundläggande frågan i den här diskussionen är naturligtvis om intentionerna bakom den nya skolan nåtts eller om de är på väg att nås. Får alla ungdomar den undervisning och den utbildning som de enligt en utbredd och allmän uppfattning bör ha? Det finns ju illavarslande tecken, som jag åberopade i mitt första inlägg. Frånvarosiffrorna är en annan faktor som man här måste observera. Att många elever inte infinner sig till undervisningen, alltså skolkar, vittnar om att det finns allvarliga fel i den nuvarande skolorganisationen. Det tyder på bristande anpassning till arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Orsakerna kan naturligtvis vara fler, men jag utgår från att just skolenheternas storlek här spelar en nyckelroll. Detta har dessutom omvittnats från ett växande antal lärare. Jag efterlyser, som sagt, utbildningsministerns syn på den frågan.
Herr talman! Givetvis kan jag ge mig till tåls och vänta på utbildningsministerns synpunkter på de gymnasiala skolornas storlek. Har jag väntat ett par veckor efter den allmänpolitiska debatten, kan jag väl vänta ytterligare. Oavsett den interpellation som ligger lär frågan komma upp vid behandlingen av undervisningshuvudtiteln. Jag skulle ändå här vilja ställa en fråga som utbildningsministern bör kunna ge synpunkter på. Vi har för närvarande skolöverstyrelsens anvisningar om storleken vad gäller grundskolan, enkannerligen högstadiet. Det framgår otvivelaktigt av svaret att den siffra som där uppställts som någon slags tak har överskridits och överskrids ideligen ganska betydligt. Jag hänvisar till siffrorna här: 300 högstadieenheter med över 700 elever och 65 med fler än 1 000 elever. Det är en utveckling som lett fram till en situation som uppenbarligen inte rimmar med anvisningarna från skolöverstyrelsen. På den utvecklingen och på den situationen har väl ändå utbildningsdepartementet och utbildningsministern några synpunkter? Är det riktigt att det har blivit så här och fortsätter att bli så? Eller inger det farhågor som kan leda till åtgärder av det ena eller andra slaget? På det bör man väl ändå kunna få någon antydan om en ståndpunkt.
Herr talman! Utbildningsutskottet är för närvarande sysselsatt med motionsyrkanden beträffande skolornas storlek. Riksdagen kommer att senare i vår få ta ställning till utskottsbetänkandet på den här punkten. Herr Nordstrandh, som deltar i arbetet i utbildningsutskottet, är väl medveten om detta. Riksdagen kan alltså få en stor debatt om detta senare. Jag vill bara utan att gå in på sakfrågan säga att skolans utseende inte bara är en fråga om hur stor den är. Utskottet besökte i går en utomordentligt fint fungerande skola i Örebro med 1 200 elever. Den var så byggd att elevantalet egentligen var ganska likgiltigt. Skolan var konstruerad på ett sådant sätt att man inte upplevde den som en särskilt stor skola trots att den var det. Detta problem har många sidor, herr talman, och jag tror det är värdefullt att riksdagen kan få en debatt om detta på grundval av ett betänkande från utbildningsutskottet.
Herr talman! Det som herr Alemyr nu anfört kan inte hindra mig från att redan på detta stadium försöka få en uppfattning om var utbildningsdepartementet står. Annars skulle jag ju få ge mig till tåls i det oändliga. Sedan vill jag gärna säga till herr Alemyr att jag håller med honom om att den gymnasieskola som vi besåg i Örebro var utomordentlig ur alla synpunkter, såvitt jag kan bedöma. Men den var inte byggd för praktiskt taget hur många elever som helst, som herr Alemyr antydde. Skolbyggnaden föreföll i sitt nuvarande skick vara dimensionerad för högst 1 500 elever, vilket jag uppfattade att skolledningen också ansåg. Nu fanns där alltså 1 200 elever. Det kan ju vara en förklaring till att intrycket av det inre arbetet vid skolan blev så utomordentligt gott som det blev. Därtill kom att man också hade ett antal vuxenelever vid skolan. Dessutom bedrevs undervisning för hörselskadade i små avdelningar. Dessa faktorer gör alltså att skolan inte är någon typisk gymnasieskola med kolossalt många elever.
Herr talman! Jag anser att de riktlinjer som drogs upp i slutet på 1950-talet när det gäller skolornas storlek på grundskolenivån har varit väl lämpade, och jag har efter det att jag rest runt i landet egentligen inte ändrat uppfattning. Men herr Alemyr gör naturligtvis en riktig nyansering, som jag också har kunnat konstatera i verkligheten. Jag har sett relativt små skolor, som emellertid varit så planerade att de har givit intryck av en betongklump där det kanske är svårt att uppfylla skolans målsättning. Jag har sett betydligt större skolor, där möjligheterna till kontakt varit mycket goda. Men eftersom utbildningsutskottet nu skall diskutera frågan — som utskottets ordförande nu har påpekat — och med den respekt jag har för utbildningsutskottets ledamöter är det klokt av mig att, innan jag ännu hårdare binder mig på denna punkt, avvakta de kloka synpunkterna från utskottet.
Herr talman! Jag noterade med intresse herr Alemyrs upplysning att utbildningsutskottet debatterar dessa frågor. Det är en upplysning som egentligen inte hör till denna debatt. Jag vägrar nämligen, trots utbildningsministerns sista inlägg, att tro att utbildningsministern, med hänsyn till de aktuella problemen och de från lärarhåll redovisade erfarenheterna, inte har en mer deciderad uppfattning beträffande denna fråga.

Herr talman! Herr Gustafsson i Säffle har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att allmän skolplikt i varje enskilt fall skall kunna upprätthållas. Enligt skollagen gäller skolplikt för barn som är bosatta i riket. Lagen föreskriver att föräldrarna skall övervaka att deras barn fullgör sin skolgång. Det åligger också skolstyrelser och barnavårdsnämnder att övervaka att barn inte hindras att fullgöra sin skolgång. Självfallet är föräldrar i allmänhet mycket positivt inställda till att deras barn får en god skolutbildning. Om föräldrarna skulle hindra eller försvåra barnens skolgång finns vissa tvångsmedel angivna i skollagen för att värna om elevens rätt till utbildning. Länsskolnämnden kan förelägga föräldrarna att vid vite se till att elevens skolgång tryggas. I sista hand kan länsskolnämnden förordna att eleven skall hämtas till skolan med biträde av polis. Dessa tvångsmedel tillsammans med de sociala myndigheternas övervakning har rent allmänt visat sig tillräckliga för att i de ytterst sällsynta fall då skolvägran inträffar värna om elevens rätt till utbildning. Skulle trots att nämnda åtgärder tillgripits föräldrarna fortfarande tredskas har barnavårdsnämnd under vissa omständigheter skyldighet att ingripa och omhänderta eleven för samhällsvård. Med hänsyn till att bestämmelserna i skollagen hittills medfört att skolplikten kunnat upprätthållas, finner jag inte skäl att för närvarande vidta några generella åtgärder i detta hänseende.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är det numera riksbekanta fallet Evert i Skoghall, det oerhört tragiska fall där fadern till en pojke under en tid av sju år frånsett kortare perioder vägrat släppa sin son till skolan. Orsaken härtill är, säger fadern, att Evert skall ha en tryggad skolgång. Vad som är en tryggad skolgång bestämmer emellertid sedan sju år tillbaka pojkens fader ensam. Länsskolnämnden och länsstyrelsen har gjort vad de kunnat men måste nu konstatera, att de saknar författningsenliga metoder att återföra pojken till skolgång. Regeringen har genom konseljbeslut förordat att särskild undervisning skall ges. Trots detta har pojken uteblivit från skolan. Man ställer sig onekligen frågan om det brister i lagstiftningen någonstans, då något sådant här kan få ske utan att myndigheterna får ingripa. Fallet Evert upprör sinnena, och alla beklagar pojkens öde. Det talas t.o.m. om psykisk misshandel, då pojken själv vill gå i skolan, som sina jämnåriga kamrater. Eftersom de lokala myndigheterna uttömt sina möjligheter att återföra pojken till skolan, vilar nu ansvaret på regeringen. Utbildningsministern säger i sitt svar att han med hänsyn till att bestämmelserna i skollagen hittills medfört att skolplikten kunnat upprätthållas inte för närvarande finner skäl att vidtaga några generella åtgärder i detta hänseende. Men finns det inte möjlighet att vidta speciella åtgärder i detta speciella fall? Vi kan väl inte stå helt främmande för möjligheten att det kan dyka upp liknande fall i framtiden. Vad som nu emellertid är viktigast är att finna en lösning på det aktuella fallet innan pojken tillfogas obotlig skada för hela livet. Jag finner det minst sagt underligt om statsmakterna stillatigande kan åse utvecklingen i detta tragiska fall. att upprätthålla den allmänna skolplikten
Herr talman! Jag skall gärna hålla med om att det är ett utomordentligt tragiskt fall som tas upp i interpellationen. Men som bekant är ju detta ärende anmält för riksdagens justitieombudsman, och jag kan därför självfallet inte gå in på någon sakdebatt här i kammaren. Det skulle ju vara utomordentligt anmärkningsvärt om så skedde. Jag vill bara för att förhindra ett missförstånd, som möjligen kan uppstå på grund av det föregående inlägget, nämligen att man på statligt håll skulle ha varit passiv i detta fall, säga att vi tvärtom har gått så långt som vi över huvud taget haft möjligheter till för att klara detta problem. Men det har alltså hittills inte givit avsett resultat. Mer vill jag, herr talman, inte yttra i detta fall. Jag vill bara för ordningens skull tillägga att vi i den obligatoriska svenska grundskolan ändå har i det närmaste 1 miljon elever och att det då naturligtvis i sällsynta undantagsfall kan uppstå sådana utomordentligt tragiska situationer som det nu gäller.
Herr talman! Jag skall kanske påpeka för att inte något missförstånd skall uppstå att jag inte sade att staten hade varit passiv. Tvärtom sade jag att både länsskolnämnden och länsstyrelsen liksom även regeringen har agerat. På den punkten tror jag således att vi kan vara överens. Vi kan väl också vara överens om att det måste finnas möjlighet för myndigheterna att arbeta aktivt i fall som dessa. Om man inom utbildningsdepartementet saknar möjligheter att gå vidare i detta fall, skulle det kanske ha varit av värde för frågans lösning om utbildningsministern hade vidgat dess behandling även till andra departement. Det är väl ändå helt klart att det brister i hemmet på något sätt när sådant här kan förekomma. Trots de möjligheter som bl.a. skollagen för närvarande ger är pojken fortfarande hemma, Det är detta som smärtar många.

Planen är upprättad på grundval av uppgifter från utskotten och efter samråd med utskottskanslierna angående den lämpliga fördelningen av ärendena på olika dagar. Förseningar i propositionsavlämnandet m.m. kan dock komma att nödvändiggöra avvikelser från vad sålunda planerats. Av ärendeplanen framgår bl.a. att ett mycket stort antal ärenden kommer att föreligga till avgörande under den första veckan efter påskuppehållet. Det blir därför ofrånkomligt att — med ändring av den i januari upprättade tidplanen — anordna tre arbetsplena denna vecka. Onsdagen den 5 april tar sammanträdet planenligt sin början kl. 10.00. Avsikten är att det skall inledas med behandlingen av trafikutskottets betänkande angående kommunikationsdepartementets driftbudget. För att utskotten skall beredas tid att sammanträda torsdagen den 6 april börjar kammarens plenum denna dag först kl. 13.00, varvid jordbruksdepartementets huvudtitel avses skola upptas som första ärende. Fredagen den 7 april beräknas sammanträdet pågå från kl. 10.00 till omkring kl. 15.30. Fredagens huvudärende skulle såvitt nu kan bedömas bli civilutskottets betänkande angående bostadsbyggandet m.m. Redan nu vill jag anmäla en ändring i ärendeplanen. Utbildningsutskottets betänkande angående anslag till utbildning inom kulturområdet kommer att behandlas onsdagen den 15 mars, inte torsdagen den 2 mars som angivits i planen.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag vill redovisa principerna för den skattemässiga behandlingen av ersättning som utgår till fosterföräldrar. Herr Hörberg har — under uppgivande att olika meningar synes råda i olika kommuner om den till fosterbarnshem utgående ersättningen är att betrakta som skattepliktig inkomst eller ej — frågat vilken min uppfattning är. Fosterlega är skattepliktig och hänförs till inkomst av tjänst. Dessutom kan i sammanhanget nämnas att fosterbarn numera jämställs med eget barn i avseende på förvärvsavdrag, skattereduktion m.m. Härtill kommer att avdragsrätt föreligger enligt vanliga regler för kostnader för vård av fosterbarnet. Beträffande fosterlegan, som i regel utbetalas av kommun, skall kontrolluppgift lämnas enligt 37 § I mom. taxeringsförordningen.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

Jag ifrågasätter inte principen att fosterlega skall beskattas. Jag tror inte det är den som har väckt den största reaktionen bland fosterföräldrarna utan det är förfarandet från skattemyndigheternas sida. Det har under årens lopp funnits och finns ett stort antal fosterföräldrar som gjort och gör ett mycket beundransvärt arbete för oftast blygsam ersättning. Efter hand har fosterlönen ökat, men så har ju också varit fallet med kostnaderna. Därmed har också skattefrågan i något fall aktualiserats. Några kommuner har lämnat uppgifter till skattemyndigheterna medan andra inte har gjort det. Det är att märka att inga klara besked har lämnats när fosterföräldrar har ställt frågan till den lokala skattemyndigheten hur man skall förfara. Jag har undersökt frågan på länsstyrelsen i mitt eget län, men jag har inte fått några riktigt klara besked om hur det förfarits tidigare. Inte heller har riksskatteverket utfärdat några som helst anvisningar för hur man skall gå till väga. När dessa föräldrar då plötsligt fick beskedet att fosterlönen är skattepliktig inkomst och skall tas upp i årets deklaration får man förstå att en del av föräldrarna reagerade. När detta meddelande kom fanns det nämligen personer som redan hade färdigställt sin deklaration på samma sätt som tidigare — dvs. utan att ta upp denna inkomst — och som trodde att de därmed hade fullgjort sin uppgiftsskyldighet. Nu råder det därför stor oro. Men det verkar också, att döma av tidningsuppgifter, som om tveksamheten är stor hos myndigheterna. Jag har i en tidning sett ett uttalande från en taxeringsdirektör, som sade följande: För dagen kan jag inte säga hur vi skall förfara, men den nu aktualiserade frågan måste vi förstås diskutera igenom. Beträffande kostnaderna uttalar vidare taxeringsinspektör Christer Jarenius enligt en tidningsuppgift följande: Kostnadssidan är ett problem som vi har observerat. Det är kanske inte alltid så lätt att utreda vilka utlägg man haft, men vi arbetar med detta och hoppas att vi skall komma fram till någon form av schablon. Jag tycker att detta borde klaras ut och att vi så snart som möjligt borde få en schablon som anger för en förälder, som får t.ex. 600 kronor i månaden i fosterlön, vad som är ersättning för vårdarbete och vad som är ersättning för kostnader. Jag vill fråga finansministern: Kommer det att utfärdas någon form av anvisningar för taxeringsnämnderna när dessa nu skall ta itu med detta arbete?

Herr talman! Också jag ber att få tacka statsrådet för det snabba svaret, som ju var helt klarläggande i principfrågan. Orsaken till att jag tagit upp detta spörsmål är densamma som den som låg bakom herr Gustavssons i Alvesta fråga, nämligen den oro som skapats genom att vissa kommuner har insänt arbetsgivaruppgift till taxeringsmyndigheterna om fosterlega. Sådana arbetsgivaruppgifter har inte tidigare varit brukliga, och fortfarande avstår den helt övervägande delen — enligt uppgift 99 procent — av kommunerna från att insända sådana. Herr statsrådet, herr Gustavsson i Alvesta och jag är givetvis alla tre överens om vilken stor betydelse som goda fosterbarnshem har för våra socialvårdsmyndigheter. Goda fosterbarnshem är vida att föredraga framför barnhemsalternativet. Därför är det av betydelse att ersättningen för fosterbarnens kostnader blir så dimensionerad att goda och villiga fosterföräldrar går att skaffa. Det råder även efter statsrådets svar viss oklarhet i denna beskattningsfråga, såsom även herr Gustavsson i Alvesta nämnde. Den sittande fosterbarnsutredningen har t.ex. ännu inte tagit ställning till frågan om fosterbarnsersättningen skall vara skattepliktig inkomst eller ej. Jag efterlyser i likhet med herr Gustavsson i Alvesta en schablonregel. En sådan skulle behövas för taxeringsmyndigheternas arbete när det gäller att fastställa hur stor del av ersättningen för fosterbarnen som skall anses utgöra kostnader för barnen och hur stor del som eventuellt skall anses motsvara ersättning för arbetsinsats. Jag vill säga som min mening, att det minimibelopp om 540 kronor per månad som Kommunförbundet rekommenderat i sin helhet måste anses utgöra omkostnadsersättning och därmed också till fullo måste vara avdragsgillt. Direktiv skulle även behöva utfärdas till taxeringsmyndigheterna beträffande vilken typ av inkomst av tjänst som fosterbarnsersättningen skall anses vara. Skall en hemmafru utan annan inkomst bli berättigad till ATP-poäng för den del av fosterbarnsersättningen som eventuellt skall betraktas såsom ersättning för arbetsinsatsen? Eller skall eventuellt sådant skattepliktigt belopp uppföras under punkt 2 på deklarations blanketten, dvs. utgöra ”Annan lön, ersättning eller förmån än som angetts vid 1”? Och hur blir det med hemmafruns sjukpenningsklass? Skall den eventuellt höjas på grund av fosterbarnsersättningen? Det återstår således en del frågor som jag inte menar att statsrådet skall besvara här men beträffande vilka klarläggande direktiv med det snaraste torde behöva utgå till vederbörande skattemyndigheter. Sådana direktiv bör också offentliggöras, så att den oro som nu råder i många fosterbarnshem — och för den delen också inom olika socialvårdsinstanser — snarast kan skingras.
Herr talman! Från talarstolen har anförts synpunkter på saker som jag inte har någon som helst uppfattning om. Jag tänker närmast på frågan om fosterföräldrarna skulle kvalificera sig för ATP-poäng eller huruvida den omständigheten att vederbörande har fosterbarn skulle föranleda en speciell inplacering i sjukpenningsklass. Jag utgår ifrån att den sittande utredningen kommer att tangera dessa problem, och man får väl fundera på saken, när utredningen framlagt sitt betänkande. I själva sakfrågan torde det väl efter vår debatt här i dag inte råda några oklarheter. Fosterlegan är att betrakta som skattepliktig inkomst, och det föreligger rätt till avdrag för omkostnaderna. Jag kan tillägga att jag för min del anser det vara lämpligt att riksskatteverket utger en rekommendation beträffande avdragsbeloppen.
Herr talman! Jag tackar för det löfte som vi fick av finansministern om att riksskatteverket skall komma med direktiv. Jag tror att den här korta debatten, i den mån den nu vidarebefordras via massmedia, i sig själv har varit av lugnande slag för alla dem som hyst oro. Än en gång ber jag att få tacka statsrådet för det snabba svaret.

Herr talman! Det har upprepade gånger genom pressen kommit till allmän kännedom att barnavårdsnämnd eller dess ombud omhändertagit barn på ett sätt som ibland förefaller onödigt bryskt gentemot föräldrarna. Således omtalas ett fall från Malmö, då modern när hon som vanligt kom för att hämta sina barn på barndaghemmet där de vistades, fick meddelandet att barnavårdsnämnden omhändertagit barnen och sänt dem till ett annat ställe. Moderns överraskning och förtvivlan var uppenbar. Ett liknande fall i en annan Skånekommun har gjort att man börjat undra hur lagarna tillämpas. I detta senare fall föreligger enligt uppgift en stor undersökning om ett misstänkt barnmisshandelsfall, men modern har — fadern är ej misstänkt — trots att hon genom olika instansers undersökningar friats från misstankarna ännu efter ett år inte medgivits rätt att få vårdnaden om barnet. Även i detta fall synes omhändertagandet och det sätt varpå ärendet i vissa avseenden handlagts tyda på svårighet för barnavårdande myndigheter att tillämpa gällande lagar och författningar. Jag är starkt medveten om att de barnavårdande myndigheterna måste ha möjlighet till både snabbt och effektivt ingripande då exempelvis misstanke om barnmisshandel föreligger. Detta är nödvändigt för att kunna ge barnen skydd. Gällande författningar får dock inte vara sådana att de kan tillämpas på ett sätt som berövar föräldrarna rättstryggheten. Med hänvisning till det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet fru Odhnoff få ställa följande frågor: 1. Har statsrådet observerat att barnavårdslagens tillämpning vid omhändertagande stundtals kan vara rättskränkande för föräldrarna? 2. Avser statsrådet låta överse tillämpningsföreskrifterna i gällande författningar eller på annat sätt klarlägga omhändertagandeförfarandet så att inga onödiga rättsövergrepp sker?